Nej, vi har inte givit upp enprocentsmålet, säger Kristina Svensson. Det är bra att det sägs. Det är en svår ekonomisk situation i Sverige, och Kristina Svensson hänvisar till den debatt vi lyssnade på i förmiddags om den ekonomiska politiken i Sverige. Jag tycker ändå att den koppling som Kristina Svensson gör är felaktig, och jag skall förklara varför. Finansminister Persson sade här i dag att det är viktigt att de besparingar som görs skall göras rättvist. Jag håller med om det. Det är mycket viktigt, för att de skall få acceptans. I de globala perspektiven gäller samma sak. När det görs besparingar skall de göras rättvist. Det var detta som en gång var grunden för enprocentsmålet. Man kunde se att det skulle bli fluktuationer i ekonomin framöver, och då bestämde man sig för att 1 % av bruttonationalinkomsten skall vara garanterad för de allra fattigaste i de globala perspektiven. För att ge den stabiliteten var vi överens om detta, mycket på grund av att dessa människor inte har någon lobbyverksamhet i den svenska riksdagen. Här finns inga påtryckargrupper som springer i korridorerna och pläderar för de här människorna, som svenska påtryckargrupper gör på ett helt annat sätt. Därför skulle detta vara en fredad zon. Nu säger Kristina Svensson och Socialdemokraterna att detta skall ske när ekonomin så tillåter. Det var just det vi inte skulle behöva höra i denna kammare. Jag tror inte alls på att det är neddragningarna i biståndet som räddar svensk ekonomi, utan det är de rationaliseringar vi gör i Sverige.
Fru talman! Man kan också se det så här, att när det gäller att rekonstruera den svenska ekonomin, som i vårt fall när vi diskuterar biståndsperspektivet, handlar det väldigt mycket om att stärka kronan så att den återfår sitt fulla värde, så att vi får ut någonting av våra biståndspengar, eftersom vi betalar ut dem i olika valutor. Man kan naturligtvis också se det så, att det krävs ett gemensamt svenskt ansvarstagande - alla samhällssektorer är med i rekonstruktionen av vår ekonomi - för att vi så snabbt som möjligt skall komma fram till den stabila ekonomin. Det är fullständigt omöjligt att här i kammaren säga när detta inträffar. När det gäller volymdiskussionen vet jag att biståndsministern kommer att ta upp den i sitt anförande, och med det lämnar jag detta.

Det är fundamentet för hela tanken. Om man för in detta i saneringen av svensk ekonomi är enprocentsmålet ointressant. Det är den poängen som jag vill föra fram här; det är basen för det hela. Om man har övergett den kanske det är lika bra att inte tala om enprocentsmålet. Av vår bruttonationalinkomst behåller vi i så fall 99 %. Det är i dessa 99 % som vi skall göra våra strukturomvandlingar, våra förändringar, för att stärka kronan. Jag tror att även Kristina Svensson håller med mig i långa stycken, men hon kanske inte riktigt har fått gehör för de tankegångarna i sitt eget parti. Det kan vara nog så plågsamt. Vi skall inte gräva ned oss i volymdiskussionen, säger Kristina Svensson. Nej, jag vill egentligen inte göra det, men det kommer att bli på det sättet, så länge vi håller på och dribblar med enprocentsmålet. Låt oss i stället koncentrera oss på mål, kvalitet och koncentration! Det är helt riktigt. Men vi kan inte föra diskussionen om enprocentsmålet åt sidan förrän vi uppfyller det.
Jag gör den bedömningen att vi just nu för en mer konstruktiv debatt om vi diskuterar just kvalitet, innehåll och effektivitet. Vi har tidigare fattat beslut om en frysning av biståndet för de närmaste åren. Det är ett beslut som har fattats, och det går inte att ändra på det just nu. Därför tycker inte jag att det är meningsfullt att fortsätta den diskussionen. Vi är mer konstruktiva när vi i stället diskuterar kvalitet, innehåll och effektivitet.
Kristina Svensson talar om behovet av kvalitet i biståndet. Det är precis det som vi från moderat sida vill driva på. Biståndet skall vara oljan i motorn - inte bensinen i tanken, som vi så ofta säger. Det menar vi är oerhört väsentligt om man skall få till stånd ett bistånd som gör nytta där vi gemensamt vill åstadkomma nytta, nämligen i utrotandet av fattigdomen i världen. Kristina Svensson tog upp Namibia. Jag erinrar mig då det tillfälle när vi i utrikesutskottet gemensamt besökte den namibiska regeringen. Det första man sade när biståndsdiskussionen kom upp var: Vi vill inte bli ett nytt Tanzania. Vi vill inte ha bistånd av den typ som Tanzania får. Ni kan få hjälpa oss med en del investeringar som vi har svårt att göra, men ett sådant löpande bistånd som man har i Tanzania vill vi inte vara med om. Sedan vill jag säga att det är bra om citaten är riktiga när man citerar. När det gäller Tanzania vill vi inte ge bistånd till statsmakten. Situationen i Tanzania är den att man har ett biståndsberoende på 34 % av bruttonationalprodukten. Vårt bistånd är 40 miljoner dollar. Skulle det dras in kommer man ned i 32 %. Tycker inte också Kristina Svensson att 32 % av BNP egentligen är ett alldeles för stort biståndsberoende och ganska förlamande för landet? När det gäller Guinea Bissau är biståndsberoendet 44 % av BNP. Det tycker jag också att det är mycket angeläget att vara försiktig med. Det är svårt för dessa länder att resa sig ur ett sådant beroende.
Det är naturligtvis ingen bra situation att ett land blir så biståndsberoende som de två exempel som Bertil Persson här tar upp, Tanzania och Guinea Bissau. När det gäller Tanzania finns det en ambition hos den nuvarande regeringen att styra över utvecklingen mot ett pluralistiskt samhälle, mot marknadsekonomi. Jag kan inte förstå annat än att delar av det svenska biståndet kan göra en stor insats i denna mycket svåra ekonomiska övergång från ett system till ett annat. Sedan skall vi väl aldrig glömma de människor som det handlar om och som behöver precis det som grundläggande utbildning och hälsovård. Inte kan vi lämna människor på det sättet! När det gäller Guinea Bissau presenterades det för kanske ett år sedan en utvärderingsrapport som visade på stora brister i biståndet under en lång rad år. Men meningen med en utvärdering är att man skall lära sig någonting av den. Man läser den, man begrundar den, man analyserar den och man tar ställning till vilken kursändring som bör göras för att biståndet skall bli bättre. Bertil Persson tog sedan upp en väsentlig fråga, nämligen mottagarnas roll. Självklart känner mottagarna bäst sina egna behov.
Det är verkligen tveksamt om den mottagande statsmakten i vissa länder känner de verkliga behoven. I exempelvis Guinea Bissau har det varit väldigt trögt, och Världsbanken har pressat på ganska rejält för att få till stånd en positiv utveckling i det landet. Inte heller Tanzanias regering har visat en utvecklingsbenägenhet som har varit positiv. Jag menar inte att man skall lämna de länderna åt sidan i det här sammanhanget, men man skall vara mycket försiktig med vad man satsar på statsmakten. Där kommer jag in på en fråga där vi känner oss litet grand förda bakom ljuset från departementets sida. Man har nämligen sagt att mottagningskapaciteten hos de enskilda organisationerna inte klarar av större anslag än vad som föreslås i propositionen. Nu vill vi inte bidra till ytterligare ekonomiska bekymmer genom att öka på anslagen till enskilda organisationer i årets budget. Vi godtog resonemanget om att man i enskilda organisationer inte hade tillräcklig mottagningskapacitet, men på sikt tror jag att det är mycket angeläget att mer och mer förs till de här länderna via enskilda organisationer - biståndet har då mycket större chans att nå de enskilda människorna. Hela vår inriktning är den, och jag tycker att det är mycket beklagligt att vi har fått de här signalerna om bristande mottagningskapacitet. Vi kommer väl att dra konsekvenser av det nästa gång vi får upp biståndspolitiken till diskussion.
När det gäller sådana exempel som Bertil Persson tar upp - Tanzania och Guinea Bissau - skall vi också komma ihåg att statsapparaten är mycket svag och nästan har varit på väg att vittra sönder. Vi behöver verkligen stödja de funktioner - det kan gälla rättsväsende, det kan gälla undervisning - som är grundläggande uppgifter för staten. Jag blir litet rädd när jag hör resonemanget här. Jag har all respekt för enskilda organisationer, men jag tror faktiskt inte att bistånd via enskilda organisationer helt och hållet kan ersätta det bistånd som går från regering till regering - inte när vi har den situation som vi har i dag med tanke på de mycket svaga statsapparaterna i många afrikanska länder i dag. I stället skall vi medverka till att bygga upp staten och renodla statens roll; vi skall hjälpa till att svara på frågan: Vad är statens roll?
Innan vi går vidare vill jag påminna ledamöterna om att tilltalsordet här i kammaren är herr eller fru talman även när det gäller repliker.
Fru talman! Jag måste säga till Kristina Svensson att det även om ni säger att ni har kvar enprocentsmålet verkar som om ni har underkänt själva principen. Karl-Göran Biörsmark har här på ett förtjänstfullt sätt gång på gång framhållit att hela idén med principen var att man skulle ha en fredad zon för biståndet. Vi vet att vi har mycket svåra ekonomiska omständigheter i landet. När jag har talat om att vi har satsat mer innebär det ändå att vi också har lagt fram en mycket ansvarsfull budget där vi har ålagt oss själva lika stora sparkrav som socialdemokraterna har ålagt sig. Men ändå menar vi att principen måste upprätthållas, och jag måste säga att jag är besviken på att socialdemokraterna inte har velat göra det. Jag förstår mycket väl att Kristina Svensson hellre vill diskutera kvalitet, innehåll och effektivitet - vi är också intresserade av att de egenskaperna hålls på en mycket hög nivå i biståndet, men det står inte i motsättning till enprocentsmålet. Sedan har jag också pekat på en möjlighet. När det gäller asylkostnaderna har ni - med vett och vilja eller utan att tänka på det - räknat helt fel. Där finns alltså pengar, och därför tycker även jag att moderaterna skulle kunna sträcka sig till att föreslå en förändring i det avseendet. Där finns pengar t.ex. till de enskilda organisationerna.

Fru talman! Jag vill ta upp asylkostnaderna. Vi har på sidan 31 i betänkandet skrivit: "Eftersom tillströmningen av asylsökande av olika skäl har minskat kraftigt innebär detta att anslaget inför nästa budgetår kan antas rymma ett betydande utrymme som bör kunna räknas biståndet till godo." Vi är alltså väl medvetna om att det här finns en möjlighet att ta tillbaka pengar till biståndsanslaget. - Det om detta. När det gäller volymfrågorna kan vi bara konstatera att vi just nu har olika uppfattning om dem.
Fru talman! Jag vill säga ytterligare några ord när det gäller asylkostnaderna. Det kan ju inte vara så att pengarna för 1994/95 går åt till vad de var avsedda för. Här nämns Exjugoslavien och den stora tillströmningen av asylsökande därifrån. Men det rörde sig om år 1993, och det skall bara gälla det första året flyktingarna är här. Dessutom tänker man nu skicka tillbaka människor i stora strömmar, bl.a. till Kroatien. Det blir ännu mer befängt att man inte vill utnyttja de här pengarna. De bör man kunna utnyttja redan i år. Jag vill säga ytterligare en sak när det gäller satsningen på Afrika. Regeringen säger att det är den viktigaste kontinenten när det gäller det svenska utvecklingsarbetet. I viss mån kan man se detta. Jag noterar också med förvåning att Afrikas andel av det totala bilaterala anslaget nästa budgetår minskar till förmån för vissa asiatiska mottagarländer. Vi menar att det är de fattigaste länderna i Afrika, som redan är demokratier eller som befinner sig i en demokratisk process, som även fortsättningsvis skall ha ett kraftfullt ekonomiskt stöd. Det gäller t.ex. Angola, Eritrea, Etiopien, Sydafrika, Moçambique, Rwanda och Burundi. Det är sådana stater som bör ha oförändrat eller höjt bistånd.
Fru talman! Vi har i vår utskottsgrupp diskuterat asylkostnaderna ingående. Vi är beredda att följa upp det här och se vad som händer. Om dessa pengar inte kommer att utnyttjas kommer vi naturligtvis att slå larm. Det har vi försökt uttrycka i den skrivning som jag citerade. Det har föreslagits mindre anslag till programländerna i Afrika i jämförelse med de anslag som kds har föreslagit. Det beror naturligtvis på att vi har mindre pengar. Vi har inte lika mycket pengar att lägga ut som ni har. Det är förklaringen.

Fru talman! Jag förstår att Kristina Svensson inte vill tala om enprocentsmålet och tycker att vi skall koncentrera oss på frågan om kvalitet, innehåll och effektivitet. Jag tycker att det är precis de argumenten som Moderaterna brukar använda när man säger att vi nu inte skall tala om hur mycket pengar vi satsar utan att det handlar om att vi skall få fram högre kvalitet. Jag har inte hört någon av oss som försvarar enprocentsmålet eller som över huvud taget vill driva på för större bistånd, tala om att man vill ha ett ineffektivt bistånd eller ett bistånd utan kvalitet eller dåligt på annat sätt - självfallet inte. Jag instämmer i vad Karl-Göran Biörsmark tidigare lyfte fram om hur enprocentsmålet fungerar och hävdar bestämt att de här sakerna går att förena. Jag vill instämma i många av de allmänna värderingar som Kristina Svensson lyfte fram i sitt anförande och att utskottet har en gemensam syn i många frågor. Det är viktigt att konstatera att vi har det. Jag är besviken på utskottsmajoriteten. Jag tycker att ni inte på någon punkt egentligen har rätat upp det som var fel i propositionen. Vi kan se att man i andra utskott i riksdagen faktiskt har påvisat att regeringen har haft fel på vissa punkter eller att man har ändrat anslag. I utrikesutskottet har ni socialdemokrater inte på en enda punkt ändrat en enda siffra i regeringens förslag. Det tycker jag är att vara lydig i överkant. Man kan vara trogen sin regering ändå. Jag vill bl.a. ställa en fråga beträffande Världsbanken. Ni säger att ni väntar på att regeringen återkommer. Om ni var angelägna om att få en bättre redovisning varför tog ni inte upp frågan om en parlamentarisk nämnd eller krävde att regeringen lämnar en skrivelse? Nu vet ni inte hur det kommer att bli. Till sist vill jag bara understryka det Kristina Svensson lyfte fram om biståndet till Guinea Bissau. Svenskt bistånd har bl.a. använts till att finansiera demokratiska val i Guinea Bissau. Det har dessutom använts för att stärka organisationer för mänskliga rättigheter i Guinea Bissau, och de behövs beklagligtvis fortfarande. Jag menar att det finns flera exempel på hur effektivt det biståndet har blivit jämfört med hur det var tidigare och att det behövs.
Fru talman! Jag menar inte att man skall ställa volym mot effektivitet och kvalitet, men jag konstaterar att när vi har mindre pengar blir kraven ännu högre på att vi utnyttjar dessa pengar på allra bästa sätt. Det tycker jag är ganska självklart. I betänkandet sägs att regeringen skall komma tillbaka med en redovisning av sitt agerande och sin policy när det gäller frågor som rör Världsbanken. Jag tycker att vi skall avvakta och se resultatet och i vilken form det här kommer tillbaka till riksdagen. Om vi tycker att vi behöver mer information, kommer det här naturligtvis att kunna utvecklas till en form som vi är nöjda med.
Fru talman! Jag förstår att Kristina Svensson inte vill diskutera nivån ytterligare, eftersom det är väldigt uppenbart för alla andra partier som vill ha högre bistånd att regeringen och det socialdemokratiska partiet har valt fel väg. Det finns ingen motsättning mellan större effektivitet och större volym. Alla vill att pengarna skall användas på ett bättre sätt, eftersom fattigdomen måste brytas. Våra insatser måste användas för att på alla sätt höja levnadsstandarden för världens folk, även om vi har mycket mera pengar att satsa än vad vi har i dag. SIDA. Det är förvisso en detalj i budgethänseende, men det gäller ändå pengar. Om SIDA i stället för att skaffa nya lägenheter inne i Stockholms city förlades till Rinkeby skulle kostnaden bli lägre och man skulle uppnå andra mycket värdefulla saker. Stadsdelens anseende skulle t.ex. höjas. Har ni gjort någonting som socialdemokratisk grupp? Vi vet att en enskild ledamot, Juan Fonseca, har agerat, och det tycker jag är utmärkt. Jag önskar att den socialdemokratiska riksdagsgruppen också skulle agera. När det avslutningsvis gäller frågan om Världsbanken ser jag med intresse fram emot att se hur rapporterna från regeringen kommer att läggas fram för riksdagen. Jag tycker att ni borde kräva mer av regeringen och visa riksdagens legitima intresse och skyldighet att lägga sig i stället för att bara vänta på att regeringen erbjuder information.
Fru talman! Jag diskuterar inte partiinterna frågor här i kammaren. Jag vill bara påpeka att det anslag vi diskuterar ändå uppgår till 0,87 % av BNI. Man kan lätt få uppfattningen att vi ligger mycket lågt. Vi som sitter här känner till att FN-målet är 0,7 %. Vi vet mycket väl vilka länder som ligger över den nivån. Det är ett fåtal länder. Sverige ligger alltså fortfarande kvar på nivån 0,87. Detta får inte tas som någon intäkt för att jag inte skulle eftersträva enprocentsmålet. Det målet kvarstår självfallet.
Fru talman! Vi har alla under denna dag blivit varse att den ekonomiska krisen har kastat sin långa, mörka skugga också över denna debatt. Det är inte orimligt. Vi kan inte diskutera biståndet isolerat från allting annat. Allt hör ihop - i denna värld och i denna kammare. Vad vi gör här hemma bestämmer vad vi kan göra internationellt. Om krisen förvärras ytterligare här hemma, kommer biståndet i slutändan att drabbas ännu hårdare. Fru talman! Sverige är en mycket stor, internationell biståndsgivare. Om vi använder pengarna rätt, kan vi åstadkomma mycket bra bistånd. Och det gör vi också. Låt mig ta exemplet med Nidia Ruiz. I en broschyr från SIDA finns en bild av henne. Hon spikar upp fönsterlister i familjens nya hem utanför San José i Costa Rica. På sluttningen håller 130 små kedjehus på att växa upp. Genom organisationen Fuprovi har Nidia och hennes grannar fått hjälp med att få ut lagfart och att klara av alla de byråkratiska handgrepp som ofta är för svåra och för dyra för fattiga i Costa Rica. De bygger husen själva. Alla hjälps åt med samtliga hus. Pengarna lånar man ur en fond, som också ger krediter till småföretagare. Eftersom männen arbetar på dagarna, är det kvinnorna som svarar för byggandet. Hälften av husägarna är ensamstående kvinnor. Sveriges stöd till Fuprovi i Costa Rica är inte bara ett exempel på bra bistånd. Det illustrerar också den väg som regeringen och riksdagen, hoppas jag, vill gå i biståndspolitiken. Den första ledstjärnan är att vi vill stärka det långsiktiga och fattigdomsbekämpande biståndet, och i högre grad inrikta stödet på de fattigaste och mest utsatta grupperna. I dag vet vi att fattigdom i hög grad är en kvinnofråga. Den kvinnliga halvan av mänskligheten disponerar bara 10 % av inkomsterna. Var sjätte av jordens fattiga är dessutom handikappad. Fattigdomen är fredens och förnuftets fiende. Fattigdoms och fördelningsfrågor kommer att ges en central roll i vår dialog med mottagarländerna. Den ekonomiska dimensionen måste kompletteras med en social, vilket också var ett av huvudbudskapen vid toppmötet i Köpenhamn. Samma inriktning kommer att gälla för hela vårt internationella agerande, t.ex. i förhandlingarna om den elfte påfyllnaden av Världsbankens internationella utvecklingsfond, IDA. Där kommer vi att driva de sociala frågorna och hävda vår uppfattning att en större del av IDA:s resurser bör gå till investeringar i mänskliga resurser och till Afrika söder om Sahara. För det andra vill vi stödja en demokratisk samhällsutveckling, en demokratins kultur, som främjar folkligt deltagande och ger de fattiga inte bara formella utan även reella möjligheter att utnyttja sina rättigheter och att själva ta ansvar för sina liv. Ty utveckling handlar ytterst om mänsklig värdighet. De enskilda organisationerna, som har diskuterats här, har en nyckelroll när det gäller att bygga upp demokratiska och pluralistiska samhällen. Det är ingen tillfällighet att mer än en fjärdedel av det bilaterala biståndet från Sverige kanaliseras just genom enskilda organisationer. Men vi får inte glömma bort att demokrati också är en styrelseform. De mänskliga rättigheterna är i grunden en del av individens skydd mot statsmakten. Därför måste vi också stödja framväxten av demokratiska offentliga institutioner, inte minst en fungerande rättsstat. Jag ser ingen motsättning mellan dessa två linjer - å ena sidan stödet till det civila samhället och de enskilda organisationerna, å andra sidan stödet för att utveckla staten i våra mottagarländer. Båda behövs. Båda är väsentliga delar av vårt utvecklingssamarbete. Det vi kan diskutera är balansen och avvägningen, i synnerhet i en tid när pengarna inte räcker till allt det som vi verkligen vill göra. Däremot är det poänglöst att spela ut de båda linjerna mot varandra. För det tredje är projektet i Costa Rica bokstavligen en hjälp till självhjälp. Det handlar inte om allmosor utan om hjälp med en verksamhet - ett husbygge eller ett småföretag - för vilken individen själv tar ansvar och själv mobiliserar sina resurser. Fuprovi ägnar sig inte åt välgörenhet. Fuprovi ställer tydliga och klara krav på sina låntagare och ser till att lånen återbetalas. På samma sätt kommer det framtida svenska biståndet att bygga på att mottagarländer tar ett klart och otvetydigt ansvar för sin egen utveckling. För det fjärde handlar det om jämställdhet. Att ge makt åt kvinnor är ett demokratiskt mål i sig. Vägen till demokrati och utveckling går via kvinnans frigörelse. Fattigdomens feminisering är ett faktum. Av 1,3 miljarder extremt fattiga i denna värld är 70 % kvinnor. Men jämställdhet är också ett medel för att alla skall uppnå tillväxt och en högre social standard. De stora FN-konferenserna på senare år om miljön, om de mänskliga rättigheterna, om befolkningsfrågan och om de sociala frågorna - och den i Peking i höst om kvinnor - understryker att jämställdheten är en nyckel för att lösa de globala ödesfrågorna. Därför kommer jämställdheten att bli ett huvudtema i det svenska utvecklingssamarbetet. Vi håller på att utreda hur jämställdheten skall integreras i de biståndspolitiska mål som riksdagen har lagt fast. Det dagliga arbetet med att utforma program och riktlinjer för utvecklingssamarbetet måste genomsyras av jämställdhetsperspektivet. Det kan handla om olika typer av kvinnoprojekt men ännu mer om att integrera kvinnor i alla utvecklingsprocesser och att alltid beakta vilka effekter ett program eller ett projekt har på mäns och kvinnors situation och på fördelningen av t.ex. makt och resurser mellan män och kvinnor. För att åstadkomma ett effektivt bistånd måste vi förstå och känna till de strukturella, kulturella, sociala och religiösa förhållanden som styr mäns och kvinnors roller. Bristande jämställdhet är ett utvecklingshinder. Utifrån den insikten skall vi forma det kommande svenska biståndet. Fru talman! Den nya biståndspolitiken, som regeringen har börjat utforma, är en del av en samlad svensk utrikespolitik för demokrati, solidaritet och säkerhet. Säkerhetspolitiken har traditionellt handlat om staters yttre säkerhet, om att avvärja hot mot den territoriella integriteten och den politiska självständigheten. Det är säkerhetspolitikens hårda kärna. Den är fortfarande relevant och viktig. Men i postkommunismens tidevarv räcker den inte. Det finns ett otvetydigt samband mellan ekonomisk och social nöd och politiska kriser och konflikter. Därför bildar fred, utveckling och säkerhet en enhet, där delarna betingar varandra. Därför måste vi vidga det traditionella säkerhetsbegreppet. På allt fler håll i världen består hoten inte av främmande arméer utan av miljöförstöring, fattigdom, misär och den desperation och vrede som föds ur elände och förnedring. Att göra en åtskillnad mellan politik och bistånd blir därför alltmer illusoriskt. I den globala byn är säkerhet och utveckling två sidor av samma mynt. Det är utifrån den övertygelsen som regeringen nu kraftfullt går in med ett omfattande politiskt, ekonomiskt och personellt stöd - där bl.a. Sten Andersson ingår - till fredsprocessen i Mellanöstern. Vi har också börjat skissa på vad vi i internationell samverkan kan göra för att bygga upp f.d. Jugoslavien. Vi har nyligen, i samarbete med 13 andra länder, inrättat Det internationella institutet för demokrati och fria val i Stockholm. Vi har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal med det nya, demokratiska Sydafrika. Och vi fortsätter med det omfattande stödet till freds och försoningsprocesserna i Centralamerika. Fru talman! Den biståndspolitik som vi vill bygga tar fasta på 30 års erfarenheter av utvecklingssamarbete. Vi studerar också noga erfarenheterna från de länder som faktiskt har lyckats. I 30 år har länderna i Ost och Sydostasien, som Bertil Persson var inne på, haft en tillväxt som vida överstiger resten av världens. Från slutet av 1700-talet tog det Storbritannien 58 år att fördubbla sin produktion per invånare. Vid slutet av 1800-talet gjorde Japan om den bedriften på 34 år. Under de senaste decennierna har Sydkorea gjort det på 11 år och Kina på 10. Fastän befolkningen i Ostasien har ökat med två tredjedelar sedan 1970 har antalet absolut fattiga minskat från 400 till 180 miljoner människor. Den viktigaste slutsats som man kan dra av det s.k. ostasiatiska miraklet är att det inte är något mirakel. Framgångarna bygger på två gammaldags dygder: hårt arbete och klok politik. Till grund för framgångarna ligger en ekonomisk politik som är inriktad på en stabilitet, en öppenhet mot omvärlden, en låg inflation, en stram budgetpolitik och, tyvärr, också ett auktoritärt styre på vissa håll. Så långt anses det vara konventionell klokskap, sådan som den internationella valutafonden och Världsbanken numera skriver varje finansminister på näsan. Men det finns två andra ingredienser i det asiatiska miraklet som är mer originella. Den ena är att den snabba tillväxten i regel har kombinerats med en allt jämnare fördelning av resurserna. De snabbast växande ekonomierna har i själva verket minskat klyftorna mest. Tillväxtens frukter har delats, vilket har gett regimerna en högre grad av legitimitet. Man har framför allt satsat på utbildning, särskilt en god och allmän primärutbildning, som Karl-Göran Biörsmark var inne på. Ännu intressantare är att de framgångsrika länderna konsekvent har gett flickor samma utbildning som pojkar. Det har bl.a. medfört dramatiskt sänkta födelsetal och gett barnen en bättre start i livet. Erfarenheterna från de lyckosamma ekonomierna i Asien bekräftar också budskapet från Köpenhamn, nämligen att inga investeringar är mer lönsamma än de i människor och deras förmåga. Den andra intressanta ingrediensen är statens roll, Bertil Persson. Till nyliberalernas stora förargelse har staten spelat en avgörande roll för de ekonomiska framgångarna. Staten har framför allt gjort rätt saker på ett kompetent sätt. Adam Smith skrev för över 200 år sedan om marknadens osynliga hand. I dag är de flesta överens om att en marknadsekonomi ger de bästa förutsättningarna för tillväxt och utveckling, även jag. Men utan en social dimension och utan ett mått av statlig intervention riskerar marknaden att krossa den svage. Den utvecklingspolitiska läxan är enkel: det måste till en intelligent synlig hand vid sidan av den osynliga om u-länderna skall kunna tillgodogöra sig marknadens fördelar och inte bara bli dess offer. Utan fungerande bank och rättsväsende och en lång rad kompetenta institutioner av olika slag fungerar ingen marknad. Det handlar inte alls om marknad eller stat utan om marknad och stat i en rationell samverkan. Det är precis detta som många u-länder saknar, nämligen en statsapparat som har den tekniska och administrativa kapacitet som krävs för att man inte bara skall kunna formulera utan även föra en klok politik. Afrikas kris är i hög grad en statens kris. Därför satsar vi i svenskt bistånd numera stort på att i våra mottagarländer bygga upp inte bara fungerande marknader och demokratiska samhällssystem utan också kompetenta institutioner. Genom förvaltningsstöd kan vi bidra till att höja mottagarländernas förmåga att väl utnyttja biståndet, att styra den egna utvecklingen, att bygga upp den infrastruktur som krävs för utveckling samt att skapa ett gynnsamt investeringsklimat och ett dynamiskt näringsliv. Exemplen är många: palestinska hälsovårdsplanerare, revisorer i Moçambique, centralbankstjänstemän i Vietnam, domare i Kina, statistiker i Tanzania, poliser i Sydafrika, tullare i Baltikum, vägtekniker i Laos, åklagare i Etiopien och skatteindrivare i Costa Rica. Fru talman! Taletiden börjar ta slut. Jag har fått många frågor från de talare som har deltagit i debatten. Jag ber att få återkomma senare.

Fru talman! Vi ställde några frågor till statsrådet, och nu har han en chans att svara. Innan jag upprepar frågorna än en gång och preciserar dem vill jag tacka statsrådet för att han lyfte fram det faktum att kvinnorna nu rycker fram när det gäller läskunnigheten. Ett av målen i FN:s konferens 1990 var att representanterna från alla deltagande länder - jag tror att det var 260 stycken - skulle åka hem och göra läxan, nämligen att se till att flickorna kom till skolan. Det är glädjande att nu se att detta kan ge resultat. Jag har två konkreta frågor till statsrådet, som har suttit och lyssnat en stund på debatten. Det är dels en fråga om pengarna, dels en om enskilda organisationer. Tror Pierre Schori att det är möjligt att sanera svensk ekonomi utan att skära i biståndet? Om svaret på den frågan är ja är regeringens proposition felaktig. Om svaret är nej har, som jag uppfattar det, Socialdemokraterna övergivit enprocentsmålet. Tror Pierre Schori att det är möjligt att sanera svensk ekonomi, stärka den svenska kronan och se till att räntan får rätt utveckling utan att behöva skära i biståndet? Den andra frågan, som gäller de enskilda organisationerna, ställde jag redan i mitt inledningsanförande. Är det ett trendbrott vi nu ser i synen på enskilda organisationers arbete? Man skär ju 20 % på det biståndet mot totalt 11 % i budgeten för hela biståndet. Det är alltså en kraftigare nedskärning vad gäller de enskilda organisationerna. Skall detta tolkas som ett trendbrott?

Fru talman! Man måste se Sveriges samlade förmåga i ett helhetssammanhang. Det gäller insatser för pensionärer, solidaritet med barnfamiljer, regionalpolitik och internationell solidaritet. Det finns också ett samband däremellan, som inte går att bortse från. Om vi minskar radikalt på samhällssolidariteten i Sverige, kommer inte det starka stöd som finns i folkopinionen att finnas för evigt för internationell solidaritet. Det måste finnas ett samband. Vi är nu i Sverige inne i en ganska djup kris, som alla har blivit medvetna om, och ingen sektor i Sverige eller i svensk politik kan då undantas. Jag menar inte att det är fråga om ett trendbrott vad gäller biståndet. Vårt mål om 1 % när ekonomin så tillåter ligger fast. Det är en oerhört viktig värdemätare på en nations vilja till solidaritet, och det skall vi inte ge upp. Jag ser med bekymmer och bestörtning på att biståndsmedelprocenten av BNI bland de s.k. rika länderna ligger på 0,3 % - det gäller då inte minst de stora ekonomierna som Japan och, framför allt, USA och England. Det är därför som Eva Zetterberg sade oerhört viktigt att leva upp till budskapet från toppmötet i Köpenhamn, att vi skall sträva efter att nivån på biståndet i alla industriländer skall ligga på 0,7 %. Detta har ju Sverige överträffat med råge. Vi får heller inte glömma att grunden för att uppnå enprocentsmålet lades då vi hade en stark ekonomi i Sverige. Nu uppfyller vi med råge 0,7-procentsmålet, och vi avser att klättra ännu högre så fort vi kan. Jag tycker därför inte att vi skall klä oss i säck och aska. Vi har ett mycket bra bistånd. Vi har en mycket stor volym på biståndet, vi ligger i det avseendet bland de fyra främsta i världen. Vi satsar också än mer på ett kvalitativt, strategiskt viktigt bistånd av den karaktär som jag har angivit här. Jag skulle därför inte vilja säga att det är fråga om ett trendbrott. Man kan säga att det är en försvarsposition. Vi skall kravla oss ur den ekonomiska krisen i sin helhet. Det är viktigt för oss alla, och det är viktigt för den internationella solidariteten. Sedan skulle jag vilja svara på frågan om de enskilda organisationerna, men jag märker att min talartid nu är slut.
Fru talman! Det finns ju en omgång till, så det går bra för statsrådet att komma tillbaka till frågan om de enskilda organisationerna. Jag konstaterar att svaret på min fråga alltså var nej. Det går enligt Pierre Schori inte att sanera svensk ekonomi utan att skära i biståndet och uppge enprocentsmålet. Jag tycker att detta är olyckligt. Man skulle i och för sig kunna föra samma resonemang om vi började närma oss 0,7 %. Man skulle enligt Pierre Schori då kunna säga att det inte går att upprätthålla 0,7-procentsmålet, eftersom vi då inte klarar svensk ekonomi. Jag menar att man då har gjort ett tankefel och uppgett själva idén bakom enprocentsmålet. Nog om detta nu. Tillbaka till frågan om de enskilda organisationerna. Jag har här en artikel som Pierre Schori har skrivit i tidningen Dagen. Han skriver där: Det var missionen och senare de ideella organisationerna som öppnade våra ögon för behoven i u-länderna och lade grunden för det statliga biståndet, och när det gäller att förankra biståndet i det svenska samhället har de ideella organisationerna en nyckelroll. Jag vill så återkomma till den fråga jag ställde tidigare. När man nu skär mer på enskilda organisationer än på det totala biståndet, när man minskar stödet till enskilda organisationer med 20 % och sänker det totala biståndet med 11 %, är det då fråga om ett trendbrott? Pierre Schori hade många goda tankar om kvalitet, att effektiviteten skulle höjas, osv. Folkpartiet har begärt en utredning på det här området. Det har nu blivit fråga om en litet mindre utredning om jämställdheten i de biståndspolitiska målen, en utredning som skall ledas av Barbro Westerholm. Jag hade hoppats att denna skulle utvidgas till en större biståndsutredning. Kan Pierre Schori tänka sig att en sådan större biståndsutredning inför 2000-talet kan bli verklighet?
Fru talman! Det är mycket jag kan tänka mig, men vi tar en sak i sänder. Nu börjar vi med jämställdhetsmålet, som jag tycker är det viktigaste just nu och under kommande år. De enskilda organisationerna uppbär i dag 27 % av det svenska bilaterala biståndet, vilket är en oerhört hög andel som också ger uttryck för det starka förtroende som vi i riksdag och regering har för de enskilda organisationerna som bärare av ett hållbart, folkligt förankrat internationellt samarbete. Karl-Göran Biörsmark sade att vi i det här läget beskär de enskilda organisationernas verksamhet och deras möjligheter med 20 %, men det är, fru talman, en sanning med mycket stor modifikation. Den nedskärning som görs kompenseras nämligen mer än fuller väl av de stora möjligheter dessa organisationer har att tillgodogöra sig EU:s 6 miljarder kronor, anslagna för enskilda organisationer. Anledningen till att jag gör kopplingen är just att vi har fått ta av biståndsmedlen för att betala inträdesbiljetten till EU. Det finns därför en koppling på så sätt att EU nu öppnar de fonder som finns. Det är dock inte så enkelt för små, vanliga enskilda organisationer att hitta i Bryssels labyrinter. Det är lättare för de stora - Diakonia, SIDA och Svenska Afghanistanhjälpen har nämnts i debatten - som redan har fått 22 miljoner kronor ur EU:s fonder för sin viktiga verksamhet. För att hjälpa de små enskilda organisationerna i Sverige kommer vi att placera en tjänsteman i Bryssel som skall hjälpa till just med att finna rätt. Vi kommer också inom kort att genom SIDA utarbeta en skrift, en handledning för enskilda organisationers arbete. Jag menar alltså att de enskilda organisationerna mer än fuller väl kommer att kompenseras. Dessutom kräver EU formellt att enskilda organisationer skall ha 50 % i egeninsats, men vi kommer att kompensera för detta genom det svenska stödet till de enskilda organisationerna. Det kommer icke att bli någon förändring därvidlag annat än att man på det här sättet får tillgång till en mångmiljardkassa.

Fru talman! Det var hugnesamt att Pierre Schori presenterade en översikt över de basala koncepten. Jag delar uppfattningen att jämställdhetsperspektivet är oerhört väsentligt att driva i all biståndsverksamhet. Vad jag saknade och som vi väldigt noga vill slå vakt om är behovet av jordreformer i många av de aktuella länderna. Som moderat ställer jag alltid upp på en liten och stark stat som sätter ramarna för marknadsekonomin. Inte heller kring detta finns det några konflikter. De statliga insatser som har visat sig framgångsrika på biståndsområdet är framför allt att man bygger upp rättsstatens institutioner, att man skapar förutsättningarna för demokratin och att man också skapar marknadsekonomins institutioner. Det senare diskuterade vi mycket i biståndsdebatterna för några år sedan, och det är utomordentligt bra att vi nu är överens om vikten av att just bygga upp marknadsekonomins institutioner. Fattigdomsbekämpningen är det väsentliga. Det är vi överens om. Det är då väldigt positivt att 68 % av u-världens befolkning bor i länder med snabb ekonomisk utveckling. Men det kommer också att innebära att de människor som arbetar med biståndet arbetar på att avveckla behovet av sin egen verksamhet. Det är i den situationen som man alltid undrar: Skall vi verkligen bygga upp detta super-SIDA? Det är förvisso inte att riva några pyramider att försöka driva den här verksamheten i stordriftsformer med en betydande byråkrati. Vore det inte vettigare att i stället försöka att successivt föra över alltmer av den verksamhet som SIDA bedriver på enskilda organisationer?
Fru talman! I Bertil Perssons första inlägg handlade det mycket om socialism när han talade om Afrika. Han talade däremot inte så mycket om kolonialism och det kalla krigets snedvridning av utvecklingen för de afrikanska folken. Jag kom att tänka på gamle president Nixon. En av de saker han frågade sig precis innan han dog i förfjol var om nomenklaturans kapitalism i Ryssland var bättre än kommunistisk kapitalism i Kina. Man kan tycka att det är en absurd fråga. Med detta vill jag illustrera att det inte är så givande att tala om socialism och kapitalism i Afrika. Jag har talat om det som är drivkrafterna bakom vår politik när det gäller att bygga upp Afrika, och jag tycker att de gäller fortfarande. När det gäller kritiken mot SIDA vill jag säga att den är riktig, och det skall vi medge. Många har varit inne på detta. Jag kanske får utnyttja tiden för att även bemöta Eva Zetterberg, Helena Nilsson och andra. Med facit hand är det lätt att se de misstag som har begåtts under 30 års utvecklingssamarbete. En del projekt var onekligen felaktiga, misslyckade och feltänkta. När vi talar om 60 och 70-talens felgrepp i u-länderna bör vi med klädsam ödmjukhet erinra oss att de internationella givarna, och även vi, ofta både förordade och stödde den politik som vi i dag anser vara missriktad och felaktig. Det gäller oss alla här. Vi skall inte heller glömma det kalla krigets supermaktstävlan som genom påtryckningar och vapenexport snedvred politik och ekonomi i många u-länder. Jag tycker att vi har vidtagit en mycket viktig åtgärd när det gäller SIDA. Detta kommer att föra samman alla biståndsmyndigheter till ett område. Det ger oss en sammanhållen myndighet. Vi uppnår högre effektivitet, ökad flexibilitet och tydlighet gentemot omvärlden. Jag är säker på att den samlade kompetensen i SIDA och alla de kvaliteter som finns inom de fyra biståndsmyndigheterna kommer att sammanföras till en slagkraftig enhet till gagn för u-världen.
Fru talman! Jag tror att det är mycket vi undrar över när det gäller de luddiga konturer som Pierre Schori hittills har gett om det imponerande Super-SIDA som så småningom skall växa fram som fågel Fenix eller vad det nu skall heta. Det är några andra frågor jag vill ställa. En utomordentlig viktig funktion för att få tillväxt i dessa länder är att vi öppnar våra marknader. Är regeringen beredd att inom Europaunionen kraftfullt arbeta för att skapa större möjligheter för u-länderna att komma in på de europeiska marknaderna? Där har vi på vissa områden fått ta steg tillbaka. Det andra jag skulle vilja fråga gäller den rapport som vi har begärt att få årligen om de mänskliga rättigheterna i de programländer som Sverige har. Vi hade en litet förvirrad diskussion i utskottet. Jag vill vädja till ministern att här ge ett besked om att vi kommer att få utförliga rapporter om våra programländer i framtiden, och dessutom i god tid innan vi skall behandla biståndsarbetet i utskottet. Min sista fråga gäller UNHCR. Det är en organisation som vi har mycket stor respekt för. Vi skulle gärna vilja få ökade anslag till den. Hör det till de organ som även ministern är beredd att öka anslagen till nu när ministern får en bättre ekonomi?
Fru talman! Vårt medlemskap i EU ger oss möjlighet att påverka i de EU-frågor som kanske är viktigast för u-länderna, och dem var Bertil Persson inne på, nämligen att i högre grad öppna EU:s marknader för u-ländernas produkter. Det betyder även en nödvändig koppling till att även reformera EU:s jordbrukspolitik. De två områdena inom politiken går oftast inte ihop. Vi skall också arbeta med själva biståndsfrågorna. EU-länderna och EU-kommissionen svarar ju tillsammans för över hälften av de totala biståndsstöden i världen. Här finns det en utomordentlig möjlighet och en eggande utmaning för oss att vara med och påverka när det gäller både policy och effektivitet. Vi har nu på allvar börjat bekanta oss med EU:s bistånd. Jag skall inte sticka under stol med att vi ibland är måttligt imponerade. Effektiviteten och samordningen kan förbättras avsevärt, för att uttrycka sig diplomatiskt. Men mitt intryck är ändå att EU-biståndet nu är inne i ett dynamiskt och formbart skede. Det finns goda förutsättningar för Sverige att tillsammans med likasinnade ge viktiga bidrag till att EU:s biståndssamarbete blir mycket mer relevant och effektivt. När det gäller de mänskliga rättigheterna ser jag inga svårigheter att spegla detta på ett tydligare sätt i regeringens olika skrivelser om så önskas. UNHCR är en organisation som vi sätter mycket stort värde på.
Fru talman! Att frysa biståndet under flera år kan tolkas så att vi politiker inte har kontroll över landets finanser under samma tid som frysningen sker. Därför frågar jag biståndsministern varför den här frysningen görs. Beror det på att biståndsministern och regeringen bedömer att man inte kan klara av landets finanser eller finns det andra skäl? Jag hoppas själv att landets finanser kommer att förbättras. Om frysningen ligger kvar under den här perioden kan vi komma oroväckande nära 0,7 % av BNI. Den andra frågan jag har handlar om Världsbanken. Den frågan kanske är för tidigt väckt. Men har biståndsministern funderat över formerna för en redovisning till riksdagen av regeringens arbete i Världsbanken?
Fru talman! En av mina första utlandsresor var att åka till Världsbanken och under en och en halv dag gå igenom hela organisationen. Jag måste säga att jag då mötte - även jag är formbar - en Världsbank som var helt annorlunda än vad jag hade väntat mig. Jag har själv tillhört Världsbankens kritiker. Jag har tyckt att den har varit alldeles för mycket inne på storskalighet, ignorerat den sociala dimensionen, miljöaspekter och sådant. Men det var en annan bank jag mötte. De resonemang jag hade med olika chefer var på minst lika hög nivå som här i riksdagen när det gäller utvecklingsfrågor och strategier. Jag tror att det finns gott hopp om att Världsbanken har insett att storskaligheten måste överges. Den sociala dimensionen och miljöaspekterna skall genomsyra verksamheten, och gör det faktiskt också om man tittar närmare på den. Om man på vissa håll här i riksdagen inte litar på detta har vi ett unikt forum i detta land, det s.k. Världsbanksforum, där ett 50-tal enskilda organisationer är med och analyserar Världsbankens aktiviteter. De diskuterar strategier och analyser av Världsbanken i en regelbunden dialog med regeringen.
Fru talman! Jag fick inte svar på min första fråga, men det finns en chans till. Jag tycker också att vi i riksdagens utrikesutskott har fått möta en Världsbank i en helt ny form. Det ger oss ett gott hopp om Världsbankens arbete. Men icke desto mindre tycker jag att även riksdagen skulle ha möjlighet att diskutera någon form av redovisning från regeringen, och inte bara Världsbanksforum. I utskottets betänkande har vi uttryckt att vi ser fram emot och förutsätter någon form av redovisning från regeringen som även vi parlamentariker kan få ha synpunkter på.

Fru talman! Jag vill först understryka att jag till fullo instämmer i Pierre Schoris beskrivning av hur säkerhet och bistånd hör ihop. De är lika väsentliga båda två för att öka utvecklingen i världen. Jag instämmer även i att det är mänskliga sociala investeringar som krävs. Juan Somavia, initiativtagare till FN:s toppmöte i Köpenhamn, drev verkligen på detta när han talade om den sociala bomben som kommer att brisera om inte världen gör ytterligare insatser. Men det kan inte hjälpas, Pierre Schori, vi måste återkomma till frågan om enprocentsmålet. Jag har redan fått flera svar på de frågor jag har. Men jag har inte fått svar på frågan om allt annat har prövats. Det är ju då vi är beredda att diskutera. Jag anser inte det. Anser Pierre Schori att allt har prövats? Jag skulle också vilja ta upp frågan om utvecklingen i Asien. Jag tycker att Pierre Schori på ett bra sätt beskrev att det är fråga om marknad och stat. Staten har definitivt spelat en stor roll. Det är viktigt att staten i olika asiatiska länder framöver också är en rättsstat. Det är där mina frågor kommer in. Alla talar om det ekonomiska undret med tillväxt. Jag uppfattade det mycket väl. Men vi vet också att det finns stora brister när det gäller respekten för mänskliga rättigheter i t.ex. Kina, Indonesien och en rad andra länder. Det är där andra frågor som jag ställde till Pierre Schori kommer in. De handlar om u-krediter och andra former av ekonomiskt samarbete med dessa länder. Jag och Vänsterpartiet har mycket svårt att se detta som relevanta och viktiga inslag i biståndet. Vi menar att Sverige skulle kunna uttrycka sin uppfattning om nödvändigheten att respektera mänskliga rättigheter genom att inte använda sig av u-krediter. Vi har ett flertal exempel, bl.a. Indonesien och Marocko som jag lyfte fram. Jag vill upprepa frågan. Vad kommer ni att göra på det området? Hur skall vi kunna utöva påtryckningar i dessa avseenden om vi inte använder det instrumentet. En annan sak i sammanhanget är att u-krediter är tvivelaktigt som biståndsform.
Fru talman! Jag vill först säga att vårt indragande av vissa reservationer drabbar även u-krediterna. Eva Zetterberg kan möjligtvis vara nöjd med det beskedet. Låt mig också kommentera skuldfrågorna, som Eva Zetterberg tidigare tog upp. När jag deltog vid det sociala toppmötet i Köpenhamn hörde jag Danmarks biståndsminister annonsera att Danmark avskriver sina bilaterala biståndskrediter om 1 miljard, och för det fick han mycket stora rubriker. Jag fick från medierna frågan om Sverige skulle följa Danmarks exempel. Jag sade då nej, eftersom vi avskrev våra krediter av det slaget redan 1978.

Vi jobbar härvidlag aktivt med lösningar, och det kommer att ingå i den svenska strategin framöver att bistå dessa oerhört skuldtyngda länder.
Fru talman! Jag känner till situationen och diskussionen vad gäller skuldsanering och vet att Sverige redan har avskrivit de bilaterala skulderna, men jag menar att man med betydligt större kraft borde driva detta på det multilaterala området och att Sverige, när vi hade tagit steget att skriva av skulder på det bilaterala området, i Köpenhamn borde ha kunnat erbjuda något annat, något som motsvarade det som gjordes från Danmark, som inte har minskat sitt bistånd. Jag vill också ta upp frågan om Världsbanken. Pierre Schori hänvisade till det förträffliga organet Världsbanksforum, som har mycket kvalificerade kunskaper på området. Men det handlar, precis som Helena Nilsson sade, inte om ett antingen-eller. Vi menar att även om Världsbanken sköter sig ypperligt, borde det vara regeringens uppgift att se till att riksdagen fick möjlighet att yttra sig och ha synpunkter. Det kan ju, Pierre Schori, komma fram bra synpunkter även från riksdagen. Man behöver i varje fall inte utgå från att så inte är fallet. Jag vill i detta sammanhang anknyta till det som Pierre Schori sade om IDA-påfyllningen i vår. Vi har tidigare haft en debatt med Göran Persson om detta, och vi vill från flera partier veta mera exakt vilka krav Sverige kommer att driva. Vi fick veta litet mer om de sociala krav som Pierre Schori tänker driva, och det är utmärkt - jag har inga invändningar. Jag menar att riksdagen precis på samma sätt borde få möjlighet att se på dem och lämna synpunkter på dem innan regeringen går vidare. Vad till slut gäller frågan om kvinnoperspektivet i biståndet tycker jag att det var mycket bra att ta upp detta och visa på hur Sverige skall gå i förtruppen för att se till att biståndet präglas av detta perspektiv. Likaså bör vi peka på att kvinnor med funktionshinder hör till de värst drabbade i världen. Men jag tror inte att det räcker med detta, Pierre Schori. Vi måste också peka på hur barnen drabbas av bristen på utveckling, av fattigdom, av svält osv. Åtgärderna häremot går naturligtvis genom kvinnorna, men det räcker inte.

Fru talman! Jag vill gå tillbaka till det som jag tog upp i mitt anförande, nämligen moral, etik och ansvar i samband med den nya myndigheten. Jag skall ta ett exempel från gräsrotsnivå, som gäller dammbyggen. På den därav berörda marken har det ofta bott ursprungsbefolkningar som har brukat jorden i hundratals år. När man ser på de handlingar som dammbyggarna och projektlandet gör upp angående ersättningar till de människorna finner man att dessa kallas informella arrendatorer. Det finns ju inga köpekontrakt eller ägohandlingar på den jord som de har brukat i hundratals år. I och med att de är informella arrendatorer får de också en ersättning, som betalas ut på olika sätt. Det händer ofta att man gör upp om att projektörerna först skall ta hand om ersättningen, sedan skall ta reda på vilka som skall ha den och därefter skall göra utbetalningarna. Jag undrar om detta är en ansvarsfråga som berör t.ex. svenskt bistånd när vi deltar i ett sådant stort projekt.
Fru talman! Jag har på grund av tidsbegränsningen inte tidigare haft tillfälle att kommentera det intressanta inlägg som Bodil Francke Ohlsson gjorde. Vad gäller dammbyggen ser jag ingen anledning att vara generell motståndare till sådana, t.ex. i samband med energiprojekt. Varje projekt är unikt och måste bedömas utifrån sina speciella förutsättningar. Ett problem är storskaligheten, som ofta ger effekter på regionen, på flora och fauna och på människornas, inte minst ursprungsbefolkningars, bosättningar. Man måste därvid väga fördelar mot nackdelar. Sätter man upp bara ett mål, exempelvis miljömålet, gör man det lätt för sig. Vi måste kanske ta hänsyn till flera mål, som tillväxt, fördelning, demokrati och oberoende liksom också ursprungsbefolkningarnas egna önskemål. Det blir då en avvägning av för och nackdelar, men det avgörande måste vara önskemålen från mottagarlandet självt, även om också där ursprungsbefolkningen kan komma i kläm, precis på det sätt som, som bekant, skett i olika projekt här i Norden. Vi har inom Världsbanken och i de regionala utvecklingsbankerna drivit kravet på ingående miljöanalyser, som Bodil Francke Ohlsson också sade, av de olika projekt som vi är engagerade i. Inom t.ex. Arunprojektet i Nepal skall nu den oberoende inspektionspanelen - och det är en innovation i Världsbanken - bedöma om man uppfyller kraven på miljöområdet. Vi kommer att noga följa den utvärderingen. Jag tycker avslutningsvis att Bodil Francke Ohlssons tanke att vi själva skulle skaffa oss en kapacitet utöver den som vi redan har för att värdera dessa projekt är intressant.

Fru talman! Statsrådet Pierre Schori! Jag skulle med anledning av den diskussion som här har förts om de enskilda organisationerna vilja ställa en fråga till statsrådet. Jag tror att det var under valrörelsen som nuvarande statssekreteraren Mats Karlsson kallade enskilda organisationers bistånd för "välgörenhet och plåsterbistånd". Jag undrar om statsrådet ställer sig bakom den beskrivningen eller är beredd att ta avstånd från den här. Vi har ju i utskottet varit överens om att det i det bistånd som bedrivs av organisationer finns en oerhört stor kompetens och att det även har andra fördelar, inte minst när det gäller demokratiöverföringen. Jag skulle också vilja ställa en annan direkt fråga. Det nämndes här tidigare vad gäller avräkningen av flyktingmedel att man noga skulle hålla ögonen på detta och se om man kunde tillgodogöra sig en del. Men enligt de uppgifter som jag har fått från departementen går det till så, att sedan riksdagen har fattat sitt beslut överförs omedelbart alla dessa pengar till Kulturdepartementet. Är det meningen att man därifrån sedan skall betala tillbaka dessa pengar till biståndsverksamheten, eller hur skall det gå till när man upptäcker att pengarna inte går åt, därför att det inte kommer någon ström av flyktingar från mottagarländerna? Jag menar att vi här redan nu har medel för att betala extrapengarna till de enskilda organisationer som de flesta av partierna här har ställt upp för.
Fru talman! Jag har redan varit inne på frågan om enskilda organisationer. Det finns nu utökade och mycket stora möjligheter att tillgodogöra sig medel också från EU-budgeten. Det är en förutsättning för den syn som vi har från regeringens sida på hur vi skall fördela de resurser som vi har. De enskilda organisationerna kan klara sig mycket väl och kommer att få all den hjälp de kan behöva av oss för att utnyttja EU:s resurser. Låt mig ta ett exempel som Ingrid Näslund själv tog upp och som gäller Pingstmissionens u-landshjälp. Den gör en oerhört viktig insats i Rwanda i Afrika. Den har under de senaste åren från regering och riksdag fått ca 50 miljoner kronor, vilket är en stor summa, för sin verksamhet. Vi går nu vidare i Rwanda och Burundi genom att också stödja ett långsiktigt program för försoningsfrämjande och konfliktförebyggande insatser, som löper på flera år och som även förutsätter parlamentarisk medverkan. Kristina Svensson och andra har varit med i detta arbete. På detta sätt måste vi fördela våra resurser. Enskilda organisationer, i detta fall Pingstmissionen, kan få pengar för sin verksamhet också från annat håll, vilket möjligtvis kan kompensera de minskningar som man anser sig drabbad av från regeringens sida. Vi går från ett annat konto vidare med mera långsiktiga satsningar för att främja fred, säkerhet och försoning i Afrika på lång sikt.
Fru talman! Jag har själv i en särskild motion talat om en svensk-norsk insats just i Rwanda och varit inne på att man skulle göra en insats på ännu högre nivå, dvs. på absolut högsta diplomatiska nivå från Sveriges och Norges sida. Jag tror också på den vägen. Precis som statsrådet sade tidigare är det poänglöst att sätta det ena mot det andra. Vi menar att man i stället skulle se till att dessa insatser verkligen gick hand i hand genom det stora förtroende som har byggts upp i och med att det finns en närvaro i näst intill varje kommun. På samma sätt vore det viktigt att också PMU hade tillfälle att fortsätta sina insatser samtidigt i detta område. Jag tycker att det som statsrådet tog upp om själva demokratiprocessen var intressant. Jag tycker att det är viktigt att se att folkrörelserna i vårt land hade en enorm betydelse. Om man bara skulle ha gått via myndigheterna på den tiden då demokratin växte fram i vårt land tror jag inte att det hade blivit så mycket med den. Det var väldigt viktigt att det var just genom folkrörelserna. Det gällde kyrkor och politiska organisationer tillsammans, som verkligen fick detta att ske. Jag vill tacka för det som har sagts om kvinnorna här. Det är de allra fattigaste, och därför vill vi verkligen stödja de insatser som görs genom olika organisationer.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 48 mom. 65. Precis som biståndsministern sade hör jag till Världsbankens kritiker. Till skillnad från biståndsministern ser jag att det fortfarande finns åtaganden som Världsbanken ger sig in i som inte har de positiva biståndseffekter som är önskvärda. Vi vill därför få ett moratorium för fortsatta storskaliga dammbyggen till dess att utvärdering av effekterna skett. Det är anledningen till reservationen. Världsbanksforum har, som biståndsministern var inne på, gjort och gör en stor insats för få igång debatten kring effekterna av Världsbankens verksamhet. De påverkar naturligtvis och är även påverkningsbara, som allt annat i samhället. Varför skulle vi annars jobba med detta? Men mer behövs. Vi hoppas på att det skall bli en ordentlig utvärdering av dessa dammbyggen innan man ger sig in i nya storskaliga projekt. Fru talman! Biståndsministern inledde sitt anförande med att säga att allt hör ihop och att vi inte kan diskutera biståndet isolerat. Jag håller helt med om det. Det var också viktigt att biståndsministern tog upp den positiva del som finns med vårt bistånd. Sverige gör mycket för det internationella samarbetet just via biståndet. Kvinnorna är otroligt viktiga i allt bistånd, och även fattigdomsbekämpningen. Allt detta håller jag helt med om. Det är saker som vi gör som är positiva, bra och som vi skall fortsätta att satsa på. Biståndsministern tog också upp den säkerhetspolitiska effekten av det internationella samarbetet. Det finns ett samband mellan vår säkerhetspolitik, biståndspolitik, osv. Visst är det så. Men ser man sedan till hur budgeten ser ut och vilka satsningar som regeringen gör blir jag litet förvånad. Vad har hänt med solidariteten och viljan att satsa på de sämst ställda? Hur kan det komma sig att det skall sparas 11 % på biståndet och 20 % på ideella organisationer samtidigt som det görs väldigt litet besparingar på vårt försvar? Ser man till hur världen ser ut i dag och hur läget är är det inte de militära hoten som är de stora hot vi har inpå knutarna. Däremot finns det stora hot när det gäller hållbar utveckling och det som vi gör för att förebygga, så att vi inte får stridigheter på grundval av att människor helt enkelt inte kan överleva i sin egen närmiljö. Jag har tittat på biståndsbudgeten. Det är med förvåning jag ser att vi dels skär ner, dels plockar in kostnader för asylsökande i biståndsbudgeten. Dessutom fick vi höra av Kristina Svensson att den delen kommer att minska, så vi kan använda pengarna igen i biståndet. Men varför minskar den? Återigen detta med solidariteten. Vi vill inte ha hit de asylsökande. Vi stänger dörren. Det är inte så, biståndsministern, att flyktingströmmarna i världen har minskat. Det är en otrolig mängd flyktingar, och vem får ta hand om dem? Jo, framför allt de allra fattigaste i världen. De länder som redan har det otroligt krisartat. Vi ser situationen i Rwanda och Burundi, där vi också kan notera med all tydlighet hur viktig missionen är för vår egen information. Där finns det missionärer tillhörande pingstmissionen som har kunnat förmedla till oss här hemma hur situationen ser ut och det är om något otroligt värdefullt. Därför måste vi fortsätta att satsa på våra ideella organisationer. Förutom att man har plockat in asylsökande i biståndsbudgeten tog man medlemsavgiften till EU, 700 miljoner, från biståndet, med motiveringen att detta kunde användas i EU:s biståndspolitik. Jag ringde ner och frågade hur det har gått med biståndspolitiken och de över 700 miljoner som skall gå via EU. Har man ökat biståndet i EU? Nej, man är inte klar med budgeten. Men vad diskuterar man? Jo, att sänka biståndet. Alltså stjäl vi ytterligare över 700 miljoner från de allra fattigaste, pengar som inte kommer dit utan som kanske kommer de svenska bönderna till godo eller de EU-bönder som får bra med bidrag. Det här tycker jag är mycket oroväckande. Jag är förvånad över att inte de socialdemokrater som jag känner som drivande när det gäller solidaritet - och där jag trodde att biståndsministern ingick - hårdare poängterar att man tycker att det här är fel, att det här helt enkelt är en felsatsning. Är det någonting man skulle satsa på nu så är det bistånd. En hållbar utveckling i de här länderna är en förutsättning för fred, nedrustning och för att vi själva skall kunna ha det någorlunda drägligt här hemma. Jag hoppas verkligen att det här inte blir en frysning av biståndet, utan någonting som man river upp, och det snabbt, för det är så viktigt för oss. Sedan talades det om det östasiatiska undret. Då måste jag ställa en frågan. Visserligen kan man glädjas över den ekonomiska utvecklingen, men tittar man på den och funderar över den måste man fråga: Är det en hållbar utveckling, hur ser miljösituationen ut? Många, många forskare varnar i dag för situationen i Kina just på grund av att de håller på att förgöra sig själva, på grund av en snabb ekonomisk utveckling, där man inte tar hänsyn till den egna miljön och där man inte får hållbar utveckling. Det här är delar som är viktiga för oss alla. Förmiddagens diskussion om hur eländig ekonomin är här hemma var ju intressant, men sätter man den i ett internationellt perspektiv skäms man fortfarande. Bara under julmånaden handlade vi svenskar för över 35 miljarder, på en enda månad. Vi vet när vi tittar på hur fördelningen ser ut i världen att vi 20 % som lever i i-världen fortfarande förbrukar 80 % av jordens resurser. Detta är inte hållbar utveckling. Det är inte de fattiga som tar den stora delen. Det är vi som gör det. Därför tycker jag att signalerna om sänkt bistånd är mycket oroväckande. Jag hoppas att vi, helst redan till kompletteringspropositionen, kan få se en ändring där vi faktiskt vågar dra ner på vårt svenska försvar och satsa på det bistånd som vi behöver för att klara de stora övergripande frågorna i en värld som ser ut som den gör i dag.

Fru talman! Det svenska biståndet har som vi alla vet till huvudsyfte att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Det är en uppgift som är minst sagt förpliktande. En mängd olika aspekter på biståndet skall vägas in för att göra det så träffsäkert som möjligt. Resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, miljömål och demokrati är de delar som vi vill se i våra resultat. I en strävan efter en jämlikare värld finns det dessutom en fundamental ingrediens som inte kan, bör eller skall förbises. Det är kvinnornas roll och det är den betydelse som de har för den framtida utvecklingen. Tyvärr kan vi i dag se en feminisering av fattigdomen. De allra fattigaste i världen är de kvinnor som trots sin resurssvaghet förväntas bära de tyngsta bördorna, både vad gäller försörjning och familjens välbefinnande. Det är mot den bakgrunden och i ljuset av vår egen jämställdhetsprocess som det har blivit nödvändigt att ytterligare öka uppmärksamheten på dem som är grundbulten i utvecklingsarbetet. Min övertygelse är att jämställdhet mellan män och kvinnor är en förutsättning för demokrati, mänskliga rättigheter och långsiktig utveckling. Inom det svenska biståndet har vi under drygt 30 år arbetat med att förbättra kvinnors situation i uländerna. Vår långa erfarenhet har lärt oss att ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt att ta med både för att förstå och för att finna lösningar på globala problem som fattigdom, miljöhot och befolkningsfrågor. I stort sett i varje samhällsproblem kan vi som en del se dagens ojämställda förhållande mellan män och kvinnor. Även om en del kanske ryggar tillbaka för språkbruket handlar det om en maktförskjutning. Jämställdhet bör löpa som en röd tråd genom alla nivåer i alla samhällsstrukturer, också i vårt förhållande till omvärlden. Det är viktigt att påpeka att jämställdhet inte enbart skall betraktas som någon slags terapi förbehållen den rika, utvecklade världen. Även om levnadsbetingelserna skiljer sig markant åt mellan kvinnor i nord och syd har flertalet kvinnor mycket gemensamt. I år uppmärksammas kvinnofrågorna speciellt, både på det sociala toppmöte som har hållits i Köpenhamn och i den kvinnokonferens som FN anordnar i Peking i höst. Här hemma drar vi vårt strå till stacken genom den utredning som nu startar och som har till uppgift att utarbeta förslag till hur jämställdhet mellan kvinnor och män bör uttryckas i de biståndspolitiska målen och eventuellt genom att ett särskilt biståndsmål upprättas. Detta är ett initiativ som vi hälsar med tillfredsställelse. Det visar inte minst att vi själva har tagit ett stort och ordentligt kliv framåt i vår egen jämställdhetsdebatt. Jag tycker att det är viktigt att poängtera de erfarenheter som vi har av bistånd, av kvinnor i bistånd och de erfarenheter vi får i denna utredning och att vi tar med dem till Peking och visar på att man kan göra mycket oavsett från vilken del av världen man kommer.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

Fru talman! Arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter skall utgöra en viktig del i dialogen med våra biståndsländer. Som ett av huvudmålen för det svenska utvecklingssamarbetet skall det ligga till grund för bedömningen av ländernas utvecklingspolitik. Vid fördelningen av biståndsmedlen skall mottagarländernas vilja och förmåga när det gäller agerandet för demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna vara av avgörande betydelse. I förhandlingarna med samarbetsländerna skall också undertecknandet av överenskommelser om efterlevnaden av internationella konventioner om skydd för mänskliga rättigheterna vägas in. Vi moderater har sedan länge hävdat, att absolut grundläggande för det svenska biståndssamarbetet skall vara att mottagarlandets politiska system karaktäriseras av respekt för de mänskliga rättigheterna och de fundamentala friheterna. Detta innebär respekt för medborgerliga fri och rättigheter, demokratiska flerpartisystem, fri yttranderätt, fri åsiktsbildning och fria val liksom ekonomiska rättigheter. Även rätten att starta och driva företag skall vara lagligt skyddad. För att ett land skall kunna bli mottagare av svenskt bistånd, måste det antingen vara en demokrati eller ha en fast och tydlig rörelse i den riktningen. Det borde vara självklart att Sverige inte skall bistå länder där det förekommer fysisk eller psykisk tortyr, misshandel eller förödmjukelser av medborgarna för deras politiska eller religiösa övertygelses skull eller för att de tillhör en kulturell eller etnisk minoritet. Sverige har ett direkt ansvar för att systematiskt bidra till främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter i våra biståndsländer. Av de 21 programländer som Sverige har biståndssamarbete med är fortfarande Vietnam och Laos enpartidiktaturer. I Etiopien, Eritrea och förhoppningsvis även Angola finns det nu efter många års förödande krig förutsättningar för en demokratisk utveckling. I Uganda, Zimbabwe och Tanzania saknas fortfarande demokrati. De övriga länderna styrs fortfarande av folkvalda regeringar. För att fortlöpande kunna följa tillståndet när det gäller respekten för mänskliga rättigheter i de länder där Sverige på olika sätt bidrar med biståndsmedel har vi därför föreslagit att en naturlig del av ambassadernas rapportering hem till Sverige skall vara att löpande redovisa det aktuella läget för de mänskliga rättigheterna. Signaler om allvarliga kränkningar i något land skall alltid leda till en snabb reaktion från den svenska regeringens sida. I första hand skall detta ske i form av en dialog mellan biståndsgivarna och regeringen i mottagarlandet. Sker trots detta ingen förbättring skall det aktuella biståndsprojektet avbrytas. Riksdagen skall i så fall informeras. Vi har också föreslagit att regeringen årligen i samband med budgetförslaget skall ge riksdagen en utförlig rapport om hur samarbetsländerna uppfyller kraven på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Av debatten här i dag förstår jag att biståndsministern ser positivt på detta förslag. För varje samarbetsland bör dessutom en handlingsplan utarbetas för hur demokratisk samhällsutveckling bäst kan stödjas. Herr talman! En fungerande rättsordning är en förutsättning för att medborgarna skall kunna känna sig trygga och för att en fungerande marknadsekonomi skall kunna skapas. Vid uppbyggandet av ett nytt rättsväsende innefattande domstolar och civil polis måste invånarna kunna lita på att detta är ett instrument för att stärka och skydda den enskilde mot övergrepp från staten och från andra medborgare. I de tidigare totalitära regimerna var ju dessa institutioner medel för att förtrycka folket och hålla det under kontroll. Omfattande utbildningsinsatser behövs för att skapa detta förtroende. Här skall Sverige genom sitt bistånd för demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösning spela en viktig roll. Att ge fortsatt stöd till internationella, regionala och nationella organisationers verksamheter för att sprida kännedom om mänskliga rättigheter är en angelägen uppgift. En annan mycket angelägen uppgift är att ge stöd till fristående, enskilda organisationer som bevakar regeringarnas uppträdande och praktiskt bistår politiskt förföljda med bl.a. rättshjälp. En viktig uppgift för svenskt bistånd skall vara att hjälpa de framväxande demokratierna i utvecklingsländerna att bygga upp sina rättsväsenden, innehållande bl.a. lagar som reglerar äganderätten och lagar som inom olika områden stärker den enskildes ställning i samhället. Stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktlösningar är för oss moderater starkt prioriterade områden, både därför att demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i sig är viktiga och därför att det också är ett viktigt bidrag till ekonomisk utveckling och fattigdomsavveckling. Framsteg på dessa områden är enligt vår mening själva förutsättningen för en hållbar social utveckling. Vi har därför, herr talman, föreslagit att detta anslag bör höjas i förhållande till vad som föreslås i budgetpropositionen och av majoriteten i utskottet. Detta redovisas också i reservation nr 109.

Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande knutet till mitt anförande, utan detta är ett tillägg till mitt anförande. Som medlem i svenska delegationen deltog jag en vecka i världstoppmötet för social utveckling i Köpenhamn. Det var första gången som fattigdomen stod överst på världens dagordning, där just utrotandet av världsfattigdomen var en världsfråga. Bl.a. förekom en hungermanifestation inne i själva konferenscentret, där människor ville påminna oss om anledningen till att vi var där. Mötet hölls naturligtvis på en hög nivå och även materiellt. Men det var inte anledningen till att vi var där, utan det var de fattiga och hungrande människorna. Jämsides, tre fyra kilometer bort, med FN:s världskonferens som ägde rum i ett stort konferenscenter som heter Bella center låg alternativkonferensen. Olika miljö och människorättsorganisationer samt andra organisationer förde där debatter, höll föredrag och anordnade samlingar av olika slag. Under veckan pågick ca tusen olika aktiviteter. Det fanns utställningar, musikteater, försäljning och utdelning av litteratur. Men föredragen och debatterna var helt dominerande. De skrev sig också samman om en egen deklaration, i vilken de till stor del ägnade sig åt fattigdomens orsaker. Behovet av skuldavskrivningar var en viktig fråga. Men som en röd tråd gick kritiken mot Världsbanken och IMF från u-ländernas sida. Där pågick föredrag, utvärderingar och demonstrationer med deklarationen: 50 år är nog av Världsbankens bidrag till jordens fattigdom. Jag har själv alltid varit kritisk till Bretton Woodsinstitutionernas sätt att som en förutsättning för lån kräva u-ländernas anpassning till vad vi anser vara bra för varje lands utveckling. Vi är nämligen bidragsgivare till dessa institutioner och därmed medansvariga. Det har i dag talats mycket om ett antal dammbyggen, men det finns andra projekt som man också kunde ha tagit upp. I det stora Narmadaprojektet i medelstora och 300 mindre dammar, kan det ske en omflyttning om bygget till fullo fullföljs av urbefolkningar på uppemot en miljon människor. Det blir försumpning av omgivningen, försaltning av stora områden och dessutom läggs områden under vatten. Vart skall människorna ta vägen? Det finns inga andra områden i Indien där de kan klara sin försörjning. Det blir som i alla andra sådana här fall i bästa fall säsongsarbetare inom jordbruk som klarar sig. Annars är alternativet storstädernas slumområden. Vidare är det bygget av dammar i Nepal som vid en olycka kan dränka stora delar av Nepals låglandsområden, bygget av dammen i Chile där 1,2 miljoner av urbefolkningen får flytta på sig. Det visades en snutt i TV om detta. Man visade en liten by, men detta är ju av en helt annan omfattning. Vid bygget i Colombia, där svenska ingenjörer har kidnappats, måste 0,8 miljoner av urbefolkningen flytta på sig. Gamle McNamara, f.d. chef i Världsbanken, sade, sedan han avgått förstås, att vi inte kan fortsätta att behandla u-länderna som vi gjort hittills, om inte annat så för vår egen skull. Om de kan, kommer de att kräva att ta sin rätt på område efter område. Vi måste alltså betrakta dem som jämlikar i handel och andra samarbetsformer och inte leva gott på deras nöd. Jag anser att Sverige skall ha mer av bilateralt bistånd och att vi inte längre skall delta i Världsbankens och IMF:s verksamheter. Nu gav statsrådets beskrivning av Världsbanken ett hopp om en ny inställning från Världsbankens sida, men den vill jag först se.

Herr talman! Naturligtvis kan vi inte fortsätta att använda den mängd energi som vi gör i Sverige. Vi med våra 8 miljoner invånare använder ju lika mycket energi som man gör i Indien som har närmare 1 miljard invånare. Det är omöjligt. Man måste ha effektivisering och besparingar. Klimatet i t.ex. Indien kräver i de flesta fall inte så mycket energi. Vi måste ha en annan typ av energi - solenergi, vindenergi och bioenergi. Vi måste in i naturens kretslopp.

Herr talman! Göran Lennmarker verkar inte ha hört svaret, för jag talade om solenergi, vindenergi och bioenergi som är de stora samtida energisatsningar som måste göras överallt. Jag nämnde bara att den energimängd som vi förbrukar i fortsättningen blir orealistisk att tänka sig och att det är omöjligt för dessa länder att ta efter oss. Så över till industrin. Vi har inte motsatt oss alla industriprojekt när det gäller utbyggande av vattenkraft, utan vi talar om de gigantiska dammarna som lägger mark under vatten. Människor tvingas flytta utan social, medmänsklig och ekologisk hänsyn. Det är inte fel att utnyttja naturresurserna om de går att återanvända i ett kretslopp. Därför är mindre projekt att föredra, eftersom de gör mindre ingrepp i naturen och skadar omgivningarna mindre. Vi har ju kunnat se hur de stora dammarna försaltar och försumpar omgivningarna. Dubbelt så stor mark blir förstörd för framtida odling jämfört med den som man har sänkt under vatten.

Herr talman! När man ser ut över världen är det lätt att hitta utmaningar för svensk biståndspolitik. Många människor, inte minst i delar av Afrika och Asien lever fortfarande under svåra omständigheter. Man saknar tillgång till rent vatten, till sjukvård och undervisning samt inte minst till mänskliga fri och rättigheter. Många hotas också av mer eller mindre ständiga naturkatastrofer. Det vore intressant att uppmärksamma en bok som Röda korset gav ut för några år sedan. Den heter Naturkatastrofer - människans verk. Där slår man fast det som kanske verkar självklart, att det inte är naturen som är problemet utan det är fattigdomen som ger utsattheten. Problemet är inte att naturen skapar översvämningar med regelbundenhet, utan det är att människor av fattigdom tvingas bo i områden som egentligen inte är lämpliga för boende. Det är inte torka och regnbrist som är problemet, utan det är att människor tvingas bo vid öknens rand på grund av att de är för fattiga för att ta sig därifrån. Det är inte sjukdomarna i sig som utgör ett problem, de kan vara enkla att bota men ändå ställa till problem, utan det är brist på vård och kunskap. Det är därför oroande att en sjättedel - som vi hörde här tidigare i dag - av befolkningen i uländerna blir fattigare och fattigare. Detta leder fram till att fattigdomsbekämpning naturligtvis måste vara ett prioriterat mål. Även om många verkar att betrakta Afrika som en förlorad kontinent är det viktigt att komma ihåg att fattigdom och misär inte är för alltid given. Tvärtom, det finns möjligheter att häva utvecklingen mot fattigdom. Majoriteten av befolkningen i u-länderna lever i dag i tillväxtländer. Vi har sett och ser en närmast marknadsekonomisk och demokratisk revolution i många länder runt om i världen. Herr talman! När jag växte upp var Sydkorea ett av världens fattigaste länder utan tillgångar och som det syntes med mycket små framtidsmöjligheter. Den här svåra utgångspunkten delar Sydkorea med en rad länder i Asien och Afrika. I dag är Sydkorea som vi väl känner till i klass med de västeuropeiska länderna om man ser till BNP per capita. Denna fantastiska ekonomiska utveckling har landet gemensamt med en rad olika länder i Ostasien. Dessa länder har olika historia, olika kultur och olika naturgivna förutsättningar, men trots det har de alla lyckats. En tidigare fattig region på jorden är nu världens tillväxtcentrum, som vi har en hel del att lära av. Jag nämner detta därför att jag vill illustrera hur viktigt det är att förändringen kommer inifrån länderna. Det är inte möjligt att med enbart biståndsinsatser lyfta ett land ur fattigdom till tillväxt och utveckling. Avgörande förutsättningar är äganderätten, marknadsekonomi, rättsstaten och inte minst respekten för mänskliga rättigheter. Detta säger jag inte för att på något sätt förringa vikten av stöd till jordens fattiga länder eller kanske ännu mer till jordens fattigaste människor, utan mera för att ge perspektiv på biståndet. Aldrig så mycket bistånd kan kompensera en korrupt eller totalitär regim som missköter ett land eller förtrycker ett folk. Omvänt gäller att det är fullt möjligt att skapa tillväxt genom en riktig politik. Bilateralt bistånd som går från land till land möter problem i länder där regeringens intresse är annat än folkets intresse. Det finns risk att pengar försvinner genom korruption eller att de inte når fram till dem som givaren vill hjälpa. Mot bakgrund av detta känner jag ett stort förtroende för det biståndsarbete som utförs av ett antal ideella hjälporganisationer. Hjälpen går då från människa till människa vid sidan av statliga byråkratier, och det gör att det går att bedriva meningsfullt hjälparbete, också i diktaturer. Dessutom tilltalas jag av småskaligheten i många projekt. De kan vara inriktade på att stärka naturresursbasen - vilket är centralt, om jag kopplar till det som jag sade inledningsvis - genom byggandet av skyddade källor och trädplanteringar. Om detta kombineras med utbildning i alltifrån moderna jordbruksmetoder till hälsovård och läsning kan effekterna bli betydande och bestående. Detta har Röda korset visat genom ett antal projekt i Etiopien. Man har gjort insatser för att förebygga och förhindra katastrofer i stället för att bara hjälpa när de väl har inträffat. Jag imponeras också av idealiteten och engagemanget inom många ideella organisationer. Genom egna insamlingar av biståndsmedel och kunskapsspridning bidrar de till att stärka det folkliga förtroendet och den folkliga förankringen när det gäller biståndet i Sverige. I mottagarländerna hjälper den lokala förankringen och föreningsbyggandet till att fungera som regelrätta demokratiskolor. I Röda korsets föreningar även i den gamla diktaturens Etiopien var alla lika mycket värda och alla var delaktiga i verksamheten. När människorna själva i mottagarländerna gör jobbet, som i t.ex. Röda korsets projekt, skapas ett lokalt engagemang som ger förutsättningar för att projekten skall fungera också när de utländska hjälparna drar sig ur. Det här är en grund för utveckling och hjälp till självhjälp, och det bygger demokrati underifrån. Det ger människorna ett värde, och det visar rättigheterna i praktiken. Jag tycker att de svenskar som gör insatser i hjälporganisationerna förtjänar ett stort erkännande. Ytterligare en viktig aspekt är att de ideella organisationerna har bidragit till ett mycket stort kunskapsuppbyggande och kunskapsutvecklande inom biståndet. Inte sällan har de gått före och visat vägen när det gäller nya effektiva, och inte minst kostnadseffektiva, biståndsverksamheter. Till detta kommer också att de ideella hjälporganisationerna har en betydande intern effektivitet. Det är nödvändigt att man hanterar pengarna rätt när man skall motivera för människor varför de skall skänka pengar just till den egna verksamheten. Vi moderater tycker att man skall gå mera mot en konkurrensupphandling av det statliga biståndet. På sikt skall det kunna utföras av ideella organisationer. Avslutningsvis: Det behövs mera av ideellt engagemang för det svenska biståndet. Det räcker inte med de insatser som görs via staten. Det åligger oss alla att ta ett privat ansvar var och en på sitt sätt genom arbetsinsatser eller genom bidrag till de ideella hjälporganisationerna.

Herr talman! Jag skall först läsa ett brev från mödrar i Östtimor: Som mödrar till barn som dödats eller försvunnit lever vi än i dag i en oändlig sorgens tystnad utan att veta var de barn som vi älskar är begravda. Vi vädjar och kräver att den indonesiska regeringen ger oss våra barns kroppar åter. Vi avvisar alla smutsiga manövrar från Indonesien där man hävdar att utveckling och framsteg för vårt land kan kompensera förlusterna av våra barns liv. Ni skall veta att efter att det amerikanska senatsrepresentanterna har rest hem fortsätter våra barn att utsättas för fängslanden och repressalier. Våra hem är fortfarande bevakade av indonesiska soldater i civila kläder, och militärfordonen har målats i civila färger. 1993 är underskrivet av 48 östtimoresiska mödrar. Folkmord är ett starkt ord. Men i ett land där en tredjedel av befolkningen har utplånats är det giltigt - jag talar om Indonesien. 200 000 människor har dödats genom krig, svält och terror sedan Indonesiens ockupation 1975. Ännu i dag lever Östtimors folk under järnhälen. Vi lever i helvetet, säger Östtimors katolske biskop Ximenes Belo - en av de få i Östtimor som i dag kan tala fritt. Kriget, folkomflyttningarna och terrorn från de indonesiska säkerhetsstyrkorna har lagt stora bördor på Östtimors kvinnor, på mödrar som har ansvar för försörjningen i byar där hela den manliga befolkningen har dödats, på döttrar och systrar som är utvalda måltavlor för säkerhetsstyrkornas terror. Sexuell tortyr, våldtäkter och stympning har hört till kvinnors vardag i Östtimor i 19, snart 20, år. Trots den negativa befolkningsutvecklingen genomförs barnbegränsningsprogram med tvångsmetoder, bl.a. sterilisering. Den indonesiska sjukvården samarbetar med militären genom att tillåta förhör under tortyr på sjukhusen. Indonesiska läkares medverkan i massdödandet av överlevande från massakern i Dili 1991 har också underminerat befolkningens förtroende för den indonesiska hälsovården, något som förvärrat hälsosituationen främst för kvinnor och barn. Barnadödligheten är en av de högsta i världen. Jag uppskattade Pierre Schoris inlägg här om kvinnorna. Det är därför som jag tar upp den här aspekten på Östtimor. Vi vet att uppmärksamheten måste fästas på villkoren för kvinnor och barn. Trots en omfattande dokumentation om kränkningar av mänskliga rättigheter i Östtimor och även i Västpapua och Irian Jaya är denna verklighet föga speglad i massmedierna och i den politiska debatten. Östtimors barn drabbas också på andra sätt. Man ser inga gatubarn i Östtimor, men fattigdomen tvingar barnen att ta arbete som tjänstefolk åt inflyttade indonesier. Man ser inte heller mycket gatuprostitution i Östtimor. Men unga flickor väljs ut och tvingas genom tvångsgiften att utföra sexuella tjänster åt höga indonesiska militärer. Vi vet att det skedde en massaker på Santa Cruzkyrkogården i Östtimors huvudstad Dili. 273 personer massakrerades den 12 november 1991. Vi trodde att det hade blivit bättre i landet, men vid och efter årsskiftet har våldet trappats upp i just Dili och även runt om i landet. Vad som har hänt är att sedan slutet av januari har svartklädda dödsskvadroner terroriserat civilbefolkningen i Dili och i flera andra distrikt. Åtta aktivister i självständighetsrörelsen har dödats av dessa gäng. Enligt Manuel Carrasclão, en medlem av provinsförsamlingen i Östtimor, har 5 000 småbönder slutat att bruka sina jordar sedan terrorn inleddes. Han är en av de utvalda från regeringen som har ingått i dödsskvadronerna. Med tanke på och med hänsyn till den försämrade mänskliga rättighets-situationen i Indonesien anser Miljöpartiet att ett bistånd till regeringen inte kan komma ifråga. Svenskt bistånd måste gå till mänskliga rättighets-organisationer och stärka de krafter som arbetar för mänskliga rättigheter. Miljöpartiet anser därför att stöd till Indonesien skall gå till den katolska kyrkan, därför att den jobbar intensivt för mänskliga rättigheter. Det humanitära biståndet bör kanaliseras via oberoende kanaler till projekt i kyrkans regi. Dessutom bör stöd ges till frihetsrörelsen CNRM under anslaget Demokrati och Under anslaget Särskilda program anser vi att stöd bör ges till de kulturarbetare som kulturstiftelsen Fondação Borjada Costa och andra CNRM närstående organisationer står för. Vi anser också att regeringen ej bör bevilja ukrediter till Indonesien. I Nordiska ministerrådet bör Nordiska utvecklingsfonden, kreditgivning till Indonesien stoppas till dess Indonesien visar respekt för såväl FN:s resolution om Östtimors rätt till självbestämmande som grundläggande mänskliga rättigheter. Miljöpartiet anser också att regeringen bör använda Sveriges närvaro i Consultative Group for Indonesia till att ta upp Indonesiens kränkningar av mänskliga rättigheter på Östtimor - det här gäller också Irian Jaya m.fl. - och verka för att den internationella kreditgivningen kopplas till Indonesiens efterlevnad av FN:s resolution om Östtimor. Vidare har vi hänvisat till EU-parlamentet, som har fördömt Indonesiens förtryck och ockupation av Östtimor. Det är en resolution som skrevs under den 17 november 1994, där man också uppmanar EU att suspendera allt ekonomiskt samarbete med den indonesiska regeringen så länge den framhärdar med sin olagliga ockupation och förtryck. Vi uppmanar och hoppas att Sveriges regering ställer sig bakom denna EU-resolution vad avser ukrediter till Indonesien och att man suspenderar ekonomiskt samarbete. Därmed yrkar jag bifall till vår reservation 113 som handlar om bistånd, 147 som handlar om ukrediter. Jag skulle gärna vilja yrka bifall till flera, bl.a. 114 om att suspendera allt ekonomiskt samarbete men jag avstår, liksom jag avstår från att yrka bifall till vår reservation 146 om speciellt ekonomiskt stöd till mänskliga rättighetsorganisationer.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid flyktingfrågan och också nämna något om enskilda organisationer. Flyktingsituationen i världen är mycket oroande. FN:s flyktingkommissarie UNHCR beräknade för några månader sedan antalet flyktingar till mer än 23 miljoner människor. Den stora majoriteten av dessa, drygt 16 miljoner, har flytt till något annat land och 3 miljoner är flyktingar i det egna landet, dvs. internflyktingar. Lika många, 3 miljoner, är flyktingar som återvänt till sina hemländer men fortfarande behöver skydd av olika slag. Dit hör personer som är drabbade av situationen i f.d. Jugoslavien. Det finns ca 2,5 miljoner palestinier som sedan mycket länge lever i flyktingläger. Dessutom finns det många människor som flyr inom sitt eget land eller till ett grannland på grund av inbördeskrig, terrordåd och svält. Det kan hända oerhört snabbt. Hur många som just nu är på flykt i Burundi vet väl ingen riktigt. Det finns väldigt många människor i rörelse, framför allt i fattiga länder, från landsbygden till de stora städerna. De har ett slags flyktingsstatus, dock inte i formell mening. Av flyktingarna finns 25 % i Afrika, 26 % i Europa, 32 % i Asien och Oceanien, 10 % i f.d. Sovjetunionen, 6 % i Nordamerika och 1 % i Latinamerika. Ett stort problem är att fattiga länder får bära en mycket tung börda. Iran och Pakistan hade förra året 4 miljoner flyktingar inom sina gränser, men även små länder som de afrikanska staterna Malawi och Sudan har många flyktingar, ungefär 700 000 var. För en vecka sedan diskuterade vi i kammaren situationen för bosnienkroater, och i det sammanhanget nämndes att Kroatien har nästan 400 000 flyktingar. Inbördeskriget i Jugoslavien har tvingat nästan 4 miljoner människor på flykt undan strider och förföljelser. Många av dem finns i vårt land, ännu fler i En del flyktingar återvänder till sina hemländer. Det måste vara målet. 1993 var det över 800 000 personer som med stöd av UNHCR vände tillbaka, främst till Kambodja, Afghanistan, Etiopien och Somalia. Det är trots allt glädjande att en del flyktingar som har möjlighet att återvända till sina hemländer, men detta får inte så stor uppmärksamhet som när folk fördrivs och flyr från sina hem. I Moçambique hade t.ex. 880 000 människor återvänt förra året efter fredsöverenskommelsen i slutet av 1992. Situationen är oerhört oroande i Burundi. UNHCR beräknar att närmare 600 000 människor har flytt från Burundi under 1993/94. Det är 10 % av befolkningen, och de flesta flyktingar är kvinnor, barn och gamla. När terrorn drabbar ett land, när beväpnade horder går från hus till hus, flyr människor bokstavligt för sina liv hals över huvud. Det är precis vad som nu sker i Burundi. FN:s flyktingkommissarie UNHCR spelar här en viktig roll som samordnare och ofta som huvudaktör på platsen. En huvudinriktning av arbetet är att hjälpa flyktingar att återvända till sina hem och hemländer. Trots att detta mål ofta är svårt att nå, åtminstone på kort sikt, måste det ändå vara detta man strävar efter. Stora flyktingskaror långt från sina hem och hemländer eller i flyktingläger, i gigantiska tältläger eller kåkstäder, får aldrig vara ett slutmål för flyktingpolitiken. Herr talman! Moderaterna har i reservation 34 föreslagit 50 miljoner ytterligare till UNHCR, som vi anser bedriver en viktig verksamhet bland världens flyktingar. Många har i dag talat vackert om enskilda organisationer. Det är bra. Inställningen har inte alltid varit så positiv som just nu. En fördel med dessa organisationer är att de kan arbeta vid sidan av en regim som kanske är både odemokratisk och korrupt. Via dessa organisationer blir också den svenska allmänheten delaktig i olika biståndsprojekt på ett påtagligt sätt. I tusentals svenska hem står det en fastesparbössa på köksbordet från Lutherhjälpen, Bröd till bröder, eller någon annan organisation. Flera hundra tusen svenskar är medlemmar i Röda korset, som Sten Tolgfors nyligen talade om, och i andra hjälporganisationer som har ett massivt stöd och där många svenskar är engagerade. Det finns också organisationer som har mera begränsat verksamhetsområde, som Svenska Afghanistankommittén som arbetar i ett land. Men det finns också många mindre organisationer som spelar en viktig roll t.ex. för att bevaka frågan om mänskliga rättigheter och demokrati. Som vi ser det bör enskilda organisationer kunna spela en betydligt större roll än vad som nu är fallet genom att de får vara med och delta i en upphandling av olika biståndsprojekt. Stora och små ideella organisationer bör på lika villkor kunna överta en hel del uppgifter som i dag utförs av SIDA. Här vill vi erbjuda alla goda krafter att vara med och via enskilda organisationer få ett ansvar för olika biståndsprojekt. Det är inget nytt, för många av dessa organisationer har faktiskt lång erfarenhet av att själva ta ansvar för och driva olika verksamheter såsom skolor, sjukhus, jordbruk och olika småföretag. Det är på tiden att vi tar vara på den erfarenheten och tänker i nya banor inom biståndspolitiken. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det Bertil Persson redan framfört om bifall till reservation
Herr talman! Lars Hjertén berör flyktingsituationen i Centralafrika så som den ser ut just nu och uppehåller sig vid UNHCR:s verksamhet, som gör ett enastående arbete. Men jag tycker att Lars Hjertén missar en viktig del i problematiken, den som rör internflyktingarna. Det exempel som Lars Hjertén tog upp var Burundi. Vad som händer där just nu är att man har flyktingar i sitt eget land, alltså internflyktingar. Det finns ingen organisationer som har mandat för dem. Det är där vi nu har det verkliga problemet. FN-systemet har inte ansvar för dessa flyktingar.

Herr talman! Lars Hjertén talar varmt om de enskilda ideella organisationernas betydelse i hjälparbetet. Där är vi av samma uppfattning. Jag vill då ställa frågan: Varför vill inte Moderaterna vara med och bidra till att det redan nu blir en majoritet för att ge lika mycket pengar till de enskilda organisationerna som man tidigare har gjort?
Herr talman! I vårt förslag vill vi ge de enskilda organisationerna betydligt större inflytande och även större medel än de kan få i dag via det bidrag som är exklusivt för dem, genom att de kan få vara med och räkna på olika projekt som i dag går till SIDA. De enskilda organisationerna har stor och lång erfarenhet av att arbeta självständigt. Härigenom kan de få ett mycket stort uppdrag som kan betyda oerhört mycket och som kan vara av mycket större omfattning än vad det bidrag medger som de får exklusivt på det konto som gäller enskilda oganisationer i dag.
Herr talman! Det låter gott och väl för framtiden, men frågan är om vad som händer i dag. Vi vet att flera av dem har problem därför att långsiktigheten kommer i fara genom att de planer som de har gjort upp, med tanke på det de trodde skulle komma dem till del, nu får skrinläggas, eller de kan få svårigheter med att genomföra dem. Därför menar jag att Moderaterna borde ha tagit sitt ansvar här i dag. Möjligheten fanns att en majoritet hade kunnat se till att organisationerna fått mer pengar.
Herr talman! Jag tror att vi tar vårt ansvar. Utöver det jag nämnde är Sverige som vi vet med i EU sedan den 1 januari i år. Där finns det också en rejäl pott som de enskilda organisationerna kan utnyttja. Det kan man göra redan nu. Om man så bara utnyttjade några få procent till svenska enskilda organisationer kommer man upp rejält i summor. Redan det ger över Möjligheterna finns. Det gäller bara att se möjligheterna och inte svårigheterna.

Herr talman! Jag blir förvirrad av vad Lars Hjertén och Sten Tolgfors tar upp när de pratar sig oerhört varma om enskilda organisationer. Det Lars Hjertén nyss sade till Ingrid Näslund om att Moderaterna i själva utskottsarbetet skulle ha lagt fram ett alternativt förslag som mer tillgodosåg enskilda organisationer stämmer inte. Det finns åtminstone ingenting i det exemplar jag har av betänkadet som tyder på detta. Där har Moderaterna accepterat regeringens hållning vad gäller enskilda organisationer. Tidigare var Bertil Persson inne på att Moderaterna precis som Vänsterpartiet hade lyssnat på delvis felaktiga signaler från regeringen. Vi tog tidigare i debatten upp frågan om det inte fanns anledning även för Moderaterna att ändra sig på den punkten. När jag lyssnade till era anföranden fick jag först intrycket att ni hade gjort det. Men ni står alltså fast vid de tidigare beslut som partiet har fattat och tänker inte gå på någon av de reservationer som finns på området. Det tror jag är en väldigt viktig upplysning till dem som lyssnar på debatten.
Herr talman! Det gäller att hålla sig inom de ramar som man har anslagit till olika ändamål. Vi hade varit intresserade av att även på denna punkt diskutera ett högre anslag om vi hade kunnat komma överens om besparingar inom något annat område så att det totalt inte hade försämrat budgetläget för staten. Det kan vi inte bidra till. Det är bara att fundera på den diskussion som fördes i morse. Några sådana förslag fick vi inte från något annat håll, och därför har vi fastnat vid våra motioner i frågan och står fast vid dem.

Herr talman! Jag vill göra en kommentar till utskottets skrivning vad gäller biståndet till Eritrea. Utskottet skriver efter sin redovisning av det samarbete som har inletts så här: "Enligt utskottet finns det vid samarbetet med Eritrea dock skäl att väga in den eritreanska regeringens syn på återtagande av egna medborgare och den brist på respekt för internationell rätt man därvid visat." Jag har ägnat en del tid åt att försöka skaffa mig kunskap på detta område, både vid resor i Eritrea och kontakter här på hemmaplan. Jag har faktiskt aldrig upptäckt att någon eritrean, varken i regeringen eller någon annanstans, har sagt sig vilja hindra sina egna medborgare att komma hem. Tvärtom har jag upplevt att det finns ett väldigt stort intresse. Man är angelägen om att så snart det bara går göra det möjligt för flyktingar att återvända till sitt hemland. En del tycker att detta låter konstigt mot bakgrund av den diskussion som har förts med Eritrea från svensk sida om de 400 asylsökande som för närvarande finns i Sverige och som det som sagt pågår diskussioner om. Det är inte så konstigt. Det är bara det att man måste se saken från ett något annorlunda perspektiv än det svenska. Då är det lämpligt att ta det eritreanska som utgångspunkt. Det finns fortfarande flera hundra tusen flyktingar i läger i Sudan sedan den tid det var krig i Eritrea. Flyktingarna lever under mycket små och fattiga omständigheter. Just Sudan ligger också i ett av Afrikas mer oroliga hörn. Ett flyktingläger bidrar naturligtvis inte till att skapa större stabilitet. Det finns alltså anledning, både av rent sociala skäl och av rent säkerhetsmässiga skäl, att göra som den eritreanska regeringen gör, nämligen prioritera möjligheterna för de människor som lever i flyktingläger i Sudan att komma hem. En sådan prioritering är alldeles nödvändig. Det begriper var och en som har varit i Eritrea och sett landet. Det är nödvändigt därför att det allra mest fundamentala saknas i Eritrea. Det saknas mat, vatten och bostäder. Eritrea gör i dag stora uppoffringar för att se till att så många som möjligt av deras medborgare så snabbt som möjligt skall få komma hem. Men man har som sagt var prioriterat dem som man upplever har det allra värst. Det finns en överenskommelse mellan Sverige och Eritrea, såvitt jag kan förstå, som gäller de 400 som finns här i Sverige. Det är en liten del. Arbetet med att förse dessa eritreaner med nödvändiga papper och identifiera dem som eritreanska medborgare pågår. Därmed tycker jag att det är självklart att det biståndssamarbete som inletts och som beskrivs i utskottsbetänkandet får möjlighet att komma i gång på allvar igen. Det är nödvändigt för att repatrieringen skall kunna genomföras. Jag tror också att det är nödvändigt att världen i övrigt samarbetar med Eritrea på detta sätt för att Eritrea skall kunna överleva. Ur detta omvända perspektiv har jag faktiskt väldigt svårt att begripa varför utskottet väljer att göra denna kommentar. Jag skall inte göra något yrkande på denna punkt. Jag har inget annat yrkande för hemställan än vad utskottet har. Men jag tycker ändå, herr talman, att det var nödvändigt att göra denna kommentar. Vi kan ibland behöva se saker och ting ur ett annat perspektiv än vårt eget.

Herr talman! Jag är mycket glad över att Eva Johansson har tagit upp frågan om Eritrea. Jag vill säga att vi kristdemokrater när det gäller anslagets storlek har reserverat oss och vill ge 60 miljoner i stället för de 30 miljoner som utskottet har stannat för på förslag av regeringen. Jag håller fullständigt med Eva Johansson om att de problem som Eritrea har när det gäller att ta hem de hundratusentals - jag tror att siffran 700 000 har nämnts - som finns i Sudan är oerhört mycket större än när det gäller de kanske 400 som finns i Sverige. Många betvivlar den siffran och tror inte att det ens är så många som finns i Sverige. En del menar att det inte är mycket mer än hälften. Det är en sådan oerhörd skillnad. Sudan har så mycket mindre möjligheter än vi att ta vara på alla dessa människor, så att om Eritrea prioriterar dem tycker jag att det är helt naturligt. Väldigt många av de människor från Eritrea som finns här i landet har kommit som mycket unga - redan i 15-16-årsåldern. De har alltså tillbringat den period i livet som är så oerhört viktig här, dvs. när man går från att vara barn till att bli en vuxen ung människa, utan utbildning. Jag tycker faktiskt att vi har ett oerhört stort ansvar för dessa ungdomar. Jag tycker därför inte att någon skulle tvingas i väg mot sin vilja.
Herr talman! Det är bra att Ingrid Näslund ställer upp på resonemanget, men det vore betydligt mycket bättre om hon hade rått sin partiledare att göra någonting åt konflikten under hans tid som biståndsminister. Då hade frågan varit betydligt mycket enklare att lösa. Nu lät man den gå i arv till en ny regering när den hade cementerats. Den socialdemokratiska regeringen har ändå på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att knutarna har lösts upp. Det är jag väldigt glad över. Sedan skulle jag också önska att vi hade haft mer pengar att anslå till Eritrea. Det är ju på det sättet, herr talman, att ju mindre partierna i denna kammare är, desto mer pengar brukar de ha. Jag är glad över att tillhöra ett stort parti. Det är jag fullt nöjd med. Därför har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Eva Johansson hör till dem som under oppositionstiden hade väldigt gott om pengar i olika avseenden. Det hade också hennes parti på den tiden, även om det var ett stort oppositionsparti. Åren har gått, och ungdomarna har varit här allt längre tid. Därför tycker jag att det är väldigt rimligt att de får stanna kvar. Dessutom har den nuvarande regeringen försett sig med så stora summor för att täcka asylkostnader här i landet att man borde ha råd med det.
Herr talman! Jag tycker att de 400 ärenden som det handlar om skall prövas i vederbörlig ordning. Många av dem är prövade. Har det tillkommit ytterligare skäl sedan den prövningen skall de skälen naturligtvis prövas i vanlig ordning. Varken Ingrid Näslund eller jag skall ge löften om att eritreanerna skall få stanna eller några andra typer av besked. Det kan varken Ingrid Näslund eller jag stå för gentemot dessa människor. Har det tillkommit skäl för någon - har de en starkare anknytning till Sverige nu än när deras ärende prövades - skall det prövas igen. Det tycker jag är det enda besked vi skall lämna här.

Herr talman! Jag vill avsluta den här debatten - som har engagerat oss dubbelt så lång tid som den ekonomiska debatten i morse gjorde, och i den meningen finns det väl ett slags rimlig proportion på saker och ting - med att hjärtligt tacka er som har engagerat er i denna debatt för konstruktiva uppslag och en upplysande debatt. Vi har varit eniga om de väsentliga globala ödesfrågorna och också om de prioriteringar i anslagen som regeringen har gjort beträffande fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, demokrati och folklig delaktighet. Det är viktigt, därför att biståndets vänner skall inte strida. Det tjänar bara biståndets fiender på. Biståndet får inte blott bli en nådegåva utan måste ses just som ett instrument för en samlad svensk utrikespolitik för fred, demokrati och utveckling. Vad handlar det då egentligen om? Förutom alla goda bidrag som givits här i dag vill jag peka på ett utomordentligt upplysande inlägg av Leif Norrman från Luanda i en morgontidning. Han skriver så här: Genom rusningstrafiken går en helt naken man, smutsig och tovig. Ur gapande sår i buken hänger tarmar ut. Ingen ens vänder sig om. Mentalsjukhuset hade ingen mat, så de släppte ut patienterna. En medelålders kvinna dyker upp i bilens strålkastarsken. Hon går barfota och håller med krampaktig smärta med de korsade armarna ihop en gammal blå badrock. Gå inte nära henne! Hon är vacker, men hon är en bomb. Är hon galen? Nej, men hon väntar på att explodera. Utanför mitt fönster har det blivit kväll. Nu kommer gatpojkarna och klättrar upp på stjärntaket över det mörka blöta svalg som är porten på huset mitt emot. De har inget annat på sig än shortsen som färgats bruna av soporna. De kryper ihop. De skall sova. Nu är det åter vilddjur i Luandas djungel, små vilddjur som reder sina nattläger. Om inte vi kan förmå att mobilisera en global aktion för att utrota sådana förhållanden över hela världen är vi inte värda namnet människa. Denna utslagningens mekanismer verkar på olika sätt över hela vårt klot - i nord och syd och i öst och väst. De pågår i Bogotà, Bordeaux, Boston, Birmingham och Botkyrka. Vi måste därför ha den här samsynen för att bekämpa fattigdom och alla de tendenser till social utslagning som finns. Herr talman! Allra sist: Vi svenskar kan ändå relativt sett känna oss trygga och nöjda med vårt bistånd i och med att det är effektivt och uthålligt, men också därför att det räddar liv, lindrar nöd, sätter fart på utvecklingens hjul och ger hopp om en bättre framtid för inte så få människor. Detta får oss också att växa som människor!

Herr talman! Eftersom jag efter mitt debattinlägg inte har fått något svar på frågan om vad som skulle hända med det framtida biståndet och kompletteringspropositionen har jag en konkret fråga till biståndsministern: Finns det i kompletteringspropositionen ytterligare besparingar på biståndssidan och, om svaret är ja, hur mycket?

Herr talman! De besparingar som har angivits i debatten här är de som gäller. Det har alltså gällt frysningen, och det har gällt indragning av vissa reservationer för innevarande budgetår. Någonting därutöver kommer det icke att bli. Därefter skall vi börja vandringen mot enprocentsmålet.

Herr talman! Betänkandet behandlar en lång rad motioner från den allmänna motionstiden, både 1994 och 1995, alla med anknytning till tryck och yttrandefrihetsrättsliga ämnen. De gäller allt från våldsskildringar till grundlagsreglering av frekvensfördelning för etermedier. Yttrandefriheten och rätten till fri opinionsbildning tillhör de mest centrala och viktigaste inslagen i ett fritt samhälle. Sverige har en lång och god tradition på detta område. Det enda undantaget har tidigare utgjorts av radio och TV-verksamheten, som under decennier varit monopoliserad. Det innebär att det rått förbud mot att sända radio och TV trots att det funnits tillgängliga frekvenser. Den viktigaste rätten till yttrande och informationsfrihet slås fast i 2 kap. 1 § regeringsformen: Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad: 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar, samt att i övrigt taga del av andras yttranden. Yttrandefrihetsgrundlagen ger grundlagsskydd åt varje budskap som sänds i radio eller TV. Möjligheten ges dock att ställa krav på innehållet i kommersiell radio eller TV-reklam. Detta är dock inte särskilt märkligt, då det redan i dag finns sådana krav på reklam i pressen. Vad som däremot är märkligt är att det i yttrandefrihetsgrundlagen ges möjlighet till reklamförbud genom särskild lag. Det regleras i YGL Det faktum att det är möjligt att genom särskild lag förbjuda reklam i radio och TV gör att det finns en risk att den offentliga makten utnyttjar denna möjlighet. Vi moderater anser att denna möjlighet att inskränka inte skall kvarstå i yttrandefrihetsgrundlagen. Den frihet som genom YGL garanteras massmedier måste dock också anses förpliktigande. På senare tid har utvecklingen inom massmedierna visat på missförhållanden som ger anledning till oro. Vi moderater vill särskilt peka på journalistik som kränker privatlivets helgd genom att enskildas privata förhållanden offentliggörs utan godtagbara skäl. Enligt vår mening borde det undersökas om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas så att de grundläggande pressetiska kraven upprätthålls. Herr talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om frekvensfördelning för fristående radio och TV kanaler och dessas skydd. Den nuvarande regleringen i yttrandefrihetsgrundlagen när det gäller principerna för fördelning av eterutrymmet är enligt vår mening alltför allmänt hållen. Utvecklingen, inte minst efter föregående hösts val, visar att de fristående radiosändarna behöver ett starkare skydd. Huvudregeln bör vara att tillgängliga frekvenser erbjuds på marknaden och försäljs via auktion eller anbud. En parlamentarisk utredning borde därför få i uppdrag att föreslå ett grundlagsskydd enligt de principer som är angivna i reservation 6. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 6 samt i övrigt till de delar av utskottets hemställan som inte berörs av moderata reservationer.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar behandlar många viktiga frågor om yttrandefriheten. Det berör flera delar när det gäller mediepolitiken och den nya informationstekniken. Jag är glad över det nymornade eller återuppväckta intresset för yttrandefrihetsfrågor, speciellt när det gäller offentlighetsprincipen, som har kommit som ett resultat av vårt medlemskap i EU. Vi svenskar har nu upptäckt att vi faktiskt har en mission att fylla runt om ute i Europa. Samtidigt har vi fått många exempel på att det inte står helt rätt till här hemma i vårt eget land. Det rapporteras om anställda i den offentliga sektorn som inte vågar påtala missförhållanden eller gå ut och föra diskussion om den offentliga verksamheten. Man vågar inte använda sin yttrandefrihet och sitt meddelarskydd. Det sägs att de i vissa fall är rädda för repressalier. Det är viktigt med insyn och öppenhet i den offentliga verksamheten. Vi vet sedan gammalt att det finns en osäkerhet och ibland t.o.m. en okunnighet ute bland kommunerna och hos våra myndigheter när det gäller yttrandefrihetsfrågorna. Den bolagisering av kommunal verksamhet som vi har sett under det senaste året har varit av ondo i det här avseendet. Det har bidragit till en ökad slutenhet. Vi i Folkpartiet anser att kommunal verksamhet skall bedrivas i de traditionella former som vi är vana vid. Om man anser att man skall lägga ut en verksamhet på bolag bör man i stället pröva en privatisering. Möjligen har den här bolagiseringen medfört en positiv effekt. Vi har infört offentlighetsprincipen och meddelarskyddet i kommunala bolag. Det öppnar i sig kanske en väg så att vi också kan få ett meddelarskydd i rent privata företag. Vi tycker att det nu är dags att åter ta nya tag i den här frågan. Därför vill vi ha en ny utredning. Den kommunala bolagiseringen kanske kan bidra till att vi också får en ökad öppenhet i rent privata företag. I övrigt är våra förslag i de här avseendena tillgodosedda genom att man nu utvärderar och ser över den grundlagsskyddade rätten till insyn. Vi har fått särskilda utredningar för det. En rad förslag förs fram i motioner om hur man skall främja den nya informationstekniken, och det är bra. Det är viktigt att regeringens IT-kommission är aktiv. Vi har också kunnat notera att det finns behov av att se över våra regelverk, inte minst med tanke på yttrandefriheten. Utskottet hänvisar de här motionerna till de utredningarna. Det finns dock en plump i regeringens handlande, nämligen att man inte vill utreda ett grundlagsskydd för de fria radio och TV-kanalerna. Efter att ha suttit i fyra månader har regeringen förbjudit den sittande utredningen att behandla grundlagsskyddet för den fria radion och TV-n. Man kan säga att det här är ett utslag av Socialdemokraternas bristande mediepolitik. Man har aldrig haft någon och har inte heller nu skaffat sig någon. Det handlar om tövan och destruktivitet när det gäller de fria medierna. Man är rädd för den nya friheten. Samtidigt slår man till mot public service-företagen. Senast i dag fick vi höra att man vill slå till emot pressen via moms. Det här är en total omläggning ifrån den borgerliga regeringen. Vi vill å ena sidan främja friheten och ta bort monopol och å andra sidan värna public service och främja medierna. Herr talman! Med rätta finns det anledning att känna en stor oro för det våld som breder ut sig, särskilt bland unga människor. Det finns naturligtvis många orsakssamband. Men det är också viktigt att vi kan skydda barn och unga från våldsfilmer. Föräldrarna har ett stort ansvar, men även vi som beslutsfattare måste kunna hjälpa till. Vi skulle redan i dag kunna fatta beslut om en ny åldersgräns på 18 år för bio och förbud mot utlämning av våldsvideo till ungdomar under 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas från 15 till 18 år. Det är obegripligt att det inte går att få majoritet för det här. Det har utretts. Remissmottagandet har varit positivt, och det ligger en nästan färdig lagrådsremiss på Kulturdepartementet. Om det här förslaget genomförs kan också vuxencensuren för film som visas på bio tas bort. Det har som alla vet spelat ut sin roll. Det är en viktig symbolfråga att nu kunna ta bort de sista resterna av censur i vår lagstiftning. Det har faktiskt hänt en del sedan Herr talman! Jag yrkar bifall endast till reservation

Herr talman! Åsikts och yttrandefriheten är en omistlig del av ett demokratiskt statsskick. Det är en grundinställning som alla partier delar. Det fria utbytet av meningar, en öppen och frispråklig debatt, offentlighetsprincip, meddelarskydd och en utomordentligt vid frihet för konstnärliga uttryck är grundpelare i vårt lands sätt att fungera. Därmed inte sagt att det inte finns problem. Yttrandefriheten i vårt land skall inte "idylliseras". Starka ekonomiska resurser eller en maktposition i samhället ger större möjligheter att nå ut i samhällsdebatten. Principen om allas lika rätt strider alltid i klassamhället mot de olika möjligheterna. Och det är ett problem, inte minst när klasskillnaderna ökar. Kampen för att vidga yttrandefriheten till folket går därför hand i hand med kampen för en ekonomisk och social utjämning och ekonomisk demokrati. Grundinställningen för oss i Vänstern är och har varit att eftersträva en vidgning av gränserna för yttrandefriheten. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på att yttrandefriheten också kan missbrukas. Det handlar om våra möjligheter att föra olika uppfattningar till torgs, att kritisera, att analysera, att debattera, att ifrågasätta makthavare, att söka övertyga våra medmänniskor och att ge uttryck för vår kreativitet och våra drömmar i alla skeden i livet. Vi har i Sverige mycket vida gränser och är i grunden mot censur. Det är en god inställning. Filmcensuren är ett undantag. Jag delar Birgit Friggebos mening att den på sikt måste bort, men den existerar inte i ett vakuum. Vi ser i dag hur våldet i samhället ökar. Det är naturligtvis ett uttryck för en allt bistrare social verklighet, och det finns många orsaker till hur samhället utvecklas, inte minst för våra ungdomar, i både socialt och kulturellt avseende. En del av orsakerna till det ökade våldet kan man också finna i våldsförhärligande och våldsspekulativa skildringar på film och videogram. Det finns starka ekonomiska intressen som tjänar på denna spekulation när det gäller underhållningsvåld. Det i sig påverkar attityder. Att i detta läge ta bort ett instrument som stävjar de värsta våldstendenserna på film vore felaktigt. Marknadens s.k. självsanering har ännu inte visat några imponerande resultat. Tvärtom tror jag att samhället måste göra en markering mot det spekulativa våldet och våldsförhärligandet. Det handlar ju om medmänniskoföraktande våldsskildringar. Därför bör frågan om en förhandsgranskning av våldsskildringar också när det gäller videofilmer än en gång prövas. De tillhör ju den breda, sociala och kulturella miljö som bidrar till att t.ex. ungdomsvåldet frodas. Att införa en åldersgräns är kanske positivt, men i nuvarande läge är det en otillräcklig insats. Vi har väl alla erfarenhet av att man, när man är ung, gör sig äldre än vad man är och slinker förbi mindre nogräknade biografvaktmästare eller videogramuthyrare. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1 till betänkandet KU14. Jag delar Birgit Friggebos skildring av de problem som har uppstått för demokratin på många av våra arbetsplatser, inte minst inom den offentliga sektorn, dess värre, men också inom den privata sektorn. Människor skräms till tystnad. Det meddelarskydd som vi har kanske inte är tillräckligt starkt, tillräckligt diskuterat och tillräckligt bekantgjort. Men det har ändå varit en utomordentligt god sak. Det bidrar till att vi i Sverige, mer än på många andra håll, är förskonade från korruption och maktmissbruk. Meddelarskyddet har alltså varit en mycket god sak för den offentliga sektorns utveckling. I de moderna företagen, inte minst storföretagen, sköts driften många gånger utan någon direkt insyn ens av merparten av aktieägarna. Också där skulle meddelarfriheten tjäna samma syfte. Det handlar inte om att införa någon sorts skydd för att man skall kunna skvallra om affärshemligheter, störa avtalsförhandlingar eller liknande, utan det handlar om att skydda rätten att avslöja otillbörligheter som egentligen såväl företag som deras anställda i längden mår mycket väl av. Därför vill jag yrka bifall också till reservation 3 till KU:s betänkande. Vi har från Vänstern också lämnat in en motion om ansvarig utgivare när det gäller de nya medierna. En utredning arbetar nu med de frågorna. Vi är mycket nöjda med att den utredningen har kommit till stånd. Jag har redan tangerat min förannonserade tid.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

Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Kenneth Kvist när han säger att vuxencensuren naturligtvis bör tas bort på sikt. Han vill inte göra det nu. Däremot vill han införa mer av censur på områden där man inte kan vara alldeles säker på att resultatet blir så bra. Jag förstår inte varför vi skall vänta med att vidta de åtgärder som redan är utredda, dvs. att våldsvideofilmer inte skall lämnas ut till ungdomar som är under 18 år och att en ny åldersgräns på 18 år skall införas för visning av biograffilm. Det finns ett motstånd bland biografägarna när det gäller att införa den nya åldersgränsen. De bedömer att ganska många ungdomar mellan 15 och 18 år inte skulle komma in på biograferna om den nya åldersgränsen införs. Varför skall vi töva och vänta? Varför kan vi inte enas om att göra detta nu, till skydd för våra ungdomar? Samtidigt kan vi uppnå det som Kenneth Kvist ville uppnå på sikt, dvs. att de sista resterna av censur i vår yttrandefrihetslagstiftning tas bort. Efter så många år borde det vara självklart för de flesta att den inte behövs längre.
Herr talman! Först och främst måste vi konstatera att denna censur egentligen inte har varit ett hinder för vare sig det fria, kulturella skapandet eller det fria meningsutbytet i samhället. Vi har och skall ha utomordentligt högt i tak i Sverige. I dagens samhälle ser vi ökade sociala problem. Som ett utslag bl.a. av dessa har våldet och gängbildningen ökat, inte minst bland ungdomar. Där var gränsen tyvärr inte exakt 18 år. Det vore utomordentligt oklokt att lämna det ännu mer fritt när vi vet att det finns en nöjesindustri som spekulerar i våldsskildringar och i ett förhärligande av våld och övergrepp på människor. Det är bättre att vi kommer igen och släpper censuren när denna samhällsutveckling genom en rad åtgärder har vänt. Tiden är inte bra just nu, men den rätta tiden kommer säkert. Jag tror nämligen att vi kommer att lyckas bekämpa våldstendenserna i samhället, genom en bred kamp. Då bortfaller också behovet av en censur i fråga om spekulativa våldsskildringar.
Herr talman! Jag har bara en enda fråga: Varför vill Kenneth Kvist inte bidra till att vända utvecklingen nu genom att införa nya åldersgränser på 18 år i stället för 15 år? Jag undrar hur länge vi skall vänta på att använda sådana instrument som vi borde vara överens om allihop.
Herr talman! Det hade kanske varit möjligt att enas om det enbart hade handlat om åldersgränser. Nu är den frågan knuten till frågan om att censuren också skall tas bort. Dessa frågor är tyvärr sammankopplade i Birgit Friggebos reservation. Man kan vara självkritisk och säga att man borde ha uppmärksammat detta. Det hade kanske lett till att vi hade kunnat sära på frågorna och fått en gemensam reservation vad gäller åldersgränser. I nuläget är det fel signal, som det modernt brukar heta, till marknadens aktörer att släppa på censuren i fråga om det brutala våldet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Ewa Larsson kommer att ta upp kulturmotionen 205 litet utförligare. Den berör reservation 1. En sak som inte ofta nog kan framföras är att vi i Sverige har ratificerat barnkonventionen. Det innebär många åtaganden. Barnen skall skyddas mot övergrepp. Jag anser att det är ett övergrepp att utsätta dem för våldsskildringar på TV eller video. Därför menar jag att vi inte kan fortsätta så här. Vi behöver en förhandsgranskning, och vi behöver behålla en ansvarig utgivare. Barn påverkas. Vuxna påverkas naturligtvis också. Om det inte vore så, varför skulle det då över huvud taget finnas reklam i radio, tidningar och TV? Det är klart att vi påverkas, och barnen ännu mer. Dessutom har barnen inte den mogenheten att de kan avstå eller välja vad de skall titta på. De vet inte vad det är, och det kanske är spännande. Alla skäl för förhandsgranskning har redan tagits fram här i riksdagen i den debatt som har förts under många år. Jag tror inte att det finns ytterligare skäl att lyfta fram, men de som finns behöver säkert upprepas. Barnen tittar ändå, säger man. Ja, det är möjligt. Men en utrensning av det grövsta våldet skulle ge de föräldrar som vill det ett stöd när de lånar hem eller hyr videofilmer och när de godkänner de filmer som barnen har tagit hem. våld. Vi vill ha både hängslen och svångrem, både ansvarig utgivare och förhandsgranskning. Sedan till reservation nr 3. Miljöpartiet vill hänvisa till Lex Bratt när det gäller lagen om skydd för företagshemligheter. Den lagen kan inte svara mot ett öppet samhälles krav. Där ställs företagets skydd för sina företagshemligheter före samhällets och människors krav på öppenhet. Sveriges då som nu olagliga vapenaffärer hade kanske aldrig kommit i dagen om inte Ingvar Bratt hade plockat fram dessa olagligheter. Det är historia nu, men det visar med all önskvärd tydlighet behovet av att yrka bifall till reservation 3 Lex Bratts syfte är naturligtvis ett annat än att ge skydd mot illojal konkurrens, även om den har också det som syfte. Men man måste i första hand skydda landet och dess medborgare, och då krävs ett meddelarskydd även inom den privata sektorn. Meddelarskyddet skall ingå som en grundlagsfäst rättighet även utanför den offentliga sektorn. Jag anser att det är viktigt, och jag stöder helt och hållet Birgit Friggebo i hennes anförande på den punkten. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Fru talman! Med risk för att bli betraktad som populist av Catarina Rönnung tänker jag ändå ta upp de frågor som delvis berörs i reservation 5 som finns med i betänkandet. Fru talman! Om pressetiken hade varit vad den borde vara hade inte diskussionerna om lagstiftning på detta område varit så frekventa. Om pressetiska övertramp hade varit ovanliga hade inte antalet anmälningar till Granskningsnämnden för etermedia, den gamla Radionämnden, varit i ständigt stigande. Om hänsyn till personer och personlig integritet och den källkritiska granskningen hållits på en hög nivå i våra tryckta medier hade den stora arbetsbelastningen hos Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd inte varit vad den nu är. Hade pressetiken lett journalisterna rätt hade inte TV-program som Vem granskar granskarna och liknande behövt sändas. Hade allt varit frid och fröjd på det här området hade inte Journalistförbundet självt behövt ta upp dessa frågor till så allvarliga diskussioner som skedde i höstas på journalistdagen. Då hade det, fru talman, inte funnits skäl att motionera, och då hade inte de motioner som nu föreligger heller blivit skrivna. Det är därför man blir litet fundersam, för att inte säga betänksam, när man ser vad utskottet skriver på s. 30 och 31. När det gäller de fyra motioner som berör det här området tar man kort och korrekt upp en redovisning av innehållet i motionerna. Men sedan verkar det inte som om man på något sätt har behandlat dem. I den motion som jag själv har skrivit, K411, tar jag just upp att vi inte på något sätt får skada tryckfriheten. Vi måste på något sätt komma till rätta med övertrampen utan att man behöver göra några förändringar på det området. Det får alltså ske genom annan lagstiftning. Det står ingenting om detta i betänkandet. I stället talar man i slutet om att man också tycker att det sker för många övertramp och hoppas att detta skall kunna klaras ut på frivillig väg. Vi vet ju att det faktiskt inte har gjort det. Vad hjälper det dem som har drabbats hårt av journalistiska övertramp, Catarina Rönnung, att utskottet har lämnat ett fördömande? Fru talman! Den här pappersbunten är inte min argumentsamling. Det är en samling handlingar som utgör argument för åtgärder. Detta är ett enda ärende till Pressens Opinionsnämnd och Pressombudsmannen. Det var uppe förra året. Det består av mängder av brev som skickades mellan den som hade blivit trampad på i ett par massmedier och Pressombudsmannen, Pressens Opinionsnämnd och tidningen som hade gjort övertrampet. Den här individen fick till slut rätt. Men det är väldigt många som inte orkar. De orkar inte få rätt även om de har rätt. Den här bunten gäller ett annat ärende där man också så småningom fick rätt i Pressens Opinionsnämnd. Men den personen hade då redan gått i konkurs genom den förtalskampanj som han hade varit utsatt för. Så illa skadade det hans affärer. Det är till ringa tröst för dem som har råkat ut för detta om utskottet inte inser att något måste göras utan bara kommer med ett fördömande. Det JK skriver i dessa sammanhang brukar vara en standardformulering. JK talar om att den som har blivit förtalad skall bedömas efter 5 kap. 5 § i brottsbalken. Man kan inte åtala annat än genom enskilt åtal. Det finns en möjlighet till allmänt åtal också, men eftersom det rör sig om tryckfrihetsbrott är det bara Justitiekanslern som är ensam åklagare enligt 9 kap. 2 § i tryckfrihetsförordningen. Enligt förarbetena till föreskrifterna om åtal för förtalsbrott framgår det att utrymmet för allmänt åtal är avsett att användas endast undantagsvis. I de kontakter jag haft med JK säger man att det är när det gäller principiella ärenden. För en person som har drabbats av detta kvarstår endast att väcka enskilt åtal. Men säg mig den person med en så normal plånbok som jag och de flesta av oss här har som vågar att gå till kamp mot de miljardföretag som det ofta rör sig om i massmediebranschen. Fru talman! Det är med andra ord så att det som Verner von Heidenstam skrev vid sekelskiftet fortfarande gäller. Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar. Detta framkom mycket tydligt i det TV-program som jag nämnde förut, Vem granskar granskarna. Det sades rent ut, även av de journalister som var där, att det är riktigt att den som inte har gott om pengar i plånboken inte har någon chans att få rätt gentemot advokater från de stora massmedieföretagen även om man har rätt. Därför finns det all anledning att se över de här bestämmelserna. I den här högen som jag visade först finns det alltså papper där åklagaren anser att det som har skett är åtalbart. Men med de regler som finns är det bara JK som kan åtala. JK säger att detta inte är ett principärende. Där står då den förfördelade och har inte en chans att få en rättelse som på något sätt kompenserar det man har utsatts för. Fru talman! Hade jag haft utsikt att vinna gehör skulle jag nu ha begärt återremiss vad avser motion K411. Men jag inser att jag inte har det. Jag kan bara konstatera att jag icke är nöjd med behandlingen i utskottet. Den borde egentligen t.ex. ha gått till justitieutskottet på remiss med tanke på att det rör sig om en lagstiftning som inte har med konstitutionen att göra. Det finns dessutom mycket starka sakliga skäl att bifalla reservation 5. Men eftersom jag ser att det bara är moderaterna som står bakom den och med tanke på den inställning som Catarina Rönnung hade till detta, att det var frågan om populism, utgår jag ifrån att möjligheterna att få ett bifall i kammaren för detta är ganska små. För att underlätta både för talmannen och för kammaren i övrigt avstår jag ifrån den yrkan på bifall som jag annars hade velat göra när det gäller reservation 5. Jag vill avsluta med att säga att det finns all anledning att se över detta. Även från pressens sida diskuterar man mycket ingående problemen med övertramp. De upplever faktiskt själva då och då hur människor har trampats rejält och skadats, kanske för gott. Att utskottet då bara säger att de beklagar och uttalar sitt fördömande är inte tillräckligt.

Fru talman! Jag talar faktiskt för de små människorna som blivit trampade på. De upplever att de inte kan få rätt även om de har rätt. Ola Karlsson påpekade att det här betänkandet har en stor bredd och de är många frågor som behandlats. Jag tror inte att man i någon större utsträckning har penetrerat varje motion. Det är inte jag som är jurist och specialist och kan tala om hur detta skall kunna ske. I min motion har jag mycket noggrant betonat att jag inte vill att man skall inskränka yttrandefriheten och tryckfriheten. Det är frågan om att vi måste få ett system där den som blivit trampad på och förfördelad på ett lättare sätt kan få rätt. I dag måste man antingen satsa sin förmögenhet, om man har någon, genom ett enskilt åtal eller avstå. Eller också får man hoppas på att man har den stora turen i lotteriet hos JK att JK tycker att det är ett principärende och vill ta upp det. Det får inte gå till på det sättet. Jag vill ha en utredning som skall titta på hur detta skall kunna ske. Det kan t.ex. ske genom att en regionåklagare, och inte bara JK, kan pröva förtalsbiten i det hela. Det finns säkert många fler vägar att gå. Jag vet inte vilka vägar man skall gå. Det var därför jag ville ha detta utrett.
Fru talman! Det är intressant att Lennart Fridén anför en rad av Verner von Heidenstam, det är en skam för Sverige att medborgarrätt heter pengar, samtidigt som moderaterna t.o.m. vill grundlagstifta om en på rent kommersiella grunder gjord fördelning av kanaler inom det fria radio och TV-väsendet. Rättigheterna till dessa kanaler heter ju just pengar. Men det var egentligen inte därför jag begärde ordet i denna sak. Det ligger en del i att det finns missbruk från pressens sida. Det har ju också framhållits i utskottet att vi kritiserar och tar avstånd från den hyenementalitet som ibland breder ut sig, som Catarina Rönnung uttryckte det. Men faktum är att vi får vara ytterst noga med att slå vakt om pressens frihet. Vi har inom utskottet försökt få moderaterna att ange vilken typ av åtgärd som de vill ha, men vi har inte fått någon precisering på den punkten. Det får aldrig bli så att vi skapar regler eller gör något annat som skrämmer journalister från att kritiskt granska makthavare. Det är egentligen det som det handlar om. Det är dessbättre i undantagsfall som den lilla människan kommer i kläm. Ofta är det i stället makthavare som skriker om att de har kommit i kläm när de granskas, trots att granskningen i en del fall är berättigad. Jag tror därför att man är litet farligt ute när man från moderat sida vill skapa något slags regler mot pressens frihet.

Fru talman! Kenneth Kvist utnyttjar två gamla och vanliga socialistiska taktiska grepp. Han säger för det första att det som han framhåll egentligen inte var det som han ville få framfört - och så fick han det ändå sagt. För det andra målar han först upp en bild, som han sedan argumenterar mot. Därmed har vunnits det dubbla syftet dels att smutskasta, dels att vinkla framställningen så att man får fram en helt vansinnig bild. Det verkar som om inte heller Kenneth Kvist har läst min motion. Jag får det intrycket mot bakgrund av skrivningen i betänkandet och de reaktioner som här har förekommit. Jag vill inte att man på något sätt skall inskränka press och yttrandefriheten, utan frågan är hur man skall kunna skydda de människor som på grund av vårt öppna samhälle och fria debattklimat kan bli illa hanterade i massmedierna. Det är fråga om att skydda den lilla människan. Kenneth Kvist brukar annars berömma sig av att vara en av dem som talar för henne, men jag märker inget av detta i det här sammanhanget. Den tryckfrihetslagstiftning som vi har haft sedan 1766 är ömtålig och skör, och den måste vi vara rädda om. Men då måste också de som verkar inom den se till att de inte trampar över dess gränser. Många små människor, som inte alls är pampar och makthavare, råkar faktiskt illa ut, och många gånger vågar de inte heller gå till storms mot dem som har trampat över. Den person som har åstadkommit de ärendehandlingar som jag tidigare viftade med är en person som är van att ta för sig och att säga ifrån, men vad gör den lille stackare som inte kan göra det? Om man gömmer sig bakom JK, som säger att han bara tar upp principfall, glömmer man den lilla människan, och det är för hennes skull som vi sitter här. De andra klarar sig ändå, Kenneth Kvist.
Fru talman! Problemet, Lennart Fridén, är ju att det är för den lilla människans skull som vi har en så stor frihet för pressen att den skall kunna granska också dem som brukar kallas pampar och deras förehavanden. Det är oerhört svårt att skapa en regel som drar gränser för detta, och det ställer stora krav på pressens egen etiska medvetenhet. Jag vet vidare inte om Lennart Fridén anser att min debatteknik på något sätt skulle förfördela honom, som den lilla människan - kanske var det inte riktigt så han menade.
Fru talman! Nej, jag betraktar mig inte som liten på vare sig det ena eller det andra sättet. Det har jag inte gjort sedan jag verkligen var liten. Men jag känner Kenneth Kvist väl sedan våra debattdagar i slutet på 60-talet på studentkåren i Göteborg, och jag konstaterar att han använder samma teknik nu som då. Han målar först upp en osann bild av vad motståndaren tycker för att kunna argumentera mot den och tror sig därmed ha vunnit någonting. Det är oerhört väsentligt för den lilla människans skull att debattfriheten och tryckfriheten finns, men anledningen till att jag och en del andra har motionerat är att det görs övertramp som skadar enskilda individer. Detta måste vi kunna komma till rätta med. Man kan inte bara säga att man får räkna med litet spill. Det är människor det rör sig om, Kenneth Kvist, och det är för deras skull som vi sitter här.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation granskning av det våld som är knutet till medierna, inklusive att videofilmer skall förhandsgranskas. Ett antal händelser med inslag av allt grövre våld har på senare år drabbat Sverige. Samtidigt noterar olika iakttagare - forskare, journalister och lekmän - en rad förändringar i inställningen till mänskliga relationer i vid mening och till människovärdet. Barn och ungdomar har oftare behov av psykiatriska och psykologiska stödinsatser. Många växer upp i splittrade hem, där pappans frånvaro är särskilt markant. Segregationen i en del bostadsområden är mer eller mindre permantentad. Tillgången på alkohol och andra droger liksom på kraftfullare vapen ökar. Till detta kommer det massiva utbudet av underhållningsvåld, videospel, dataspel och rollspel med starka våldsinslag, massmediefixeringen vid våldshändelser osv. I dag ställer ungdomar vid förfrågningar t.o.m. upp för dödsstraff. Vem är orsak till våldet i Sverige i dag? Ja, skyll inte på budosporterna - skyll på Rambo! Skyll inte på Rambo - skyll på spriten! Skyll inte på Jeppe som super - det är synd om honom. Skyll på hans uppfostran - skyll på föräldrarna! Skyll inte på föräldrarna - skyll på samhället, osv. På detta sätt försöker vi i en cirkelgång skuldbelägga våldet i samhället i dag. På 1950-talet var bilstjälandet den stora kriminella ungdomssporten. Då sade man att det var samhällets sak att skydda bilägarens egendom. I dag gäller det att skydda medborgarens liv och hälsa. Samtidigt som det i den nya läroplanen med rätta krävs att mobbning inte får förekomma i skolan, inte heller främlingsfientlighet och trakasserier, ger inte samhället sitt stöd på den punkten. Våldet finns på bild, i media, på våldsvideor och t.o.m. allt brutalare i nyhetsinslagen. Hur skall vi skydda våra barn och ungdomar när samhället inte ställer upp? Givetvis ställs stora krav på att föräldrarna tar sitt ansvar, men föräldrarna måste få stöd från samhällets sida. Jag vill också gärna veta hur vi skall leva upp till FN:s barnkonvention, som Sverige har undertecknat. I artikel 17 stadgas att barnet skall skyddas från information och material som är till skada för barnets välfärd. Jag anser att medievåldet inklusive videovåldet är till skada. I FN-konventionen går gränsen för barn vid 18 år. Jag har träffat killar som säger att man hyr en våldsam film, ser samma scen tio gånger, slår vad med varandra och går ut på stan för att träna att göra detsamma. Då använder man aktivt filmutbudet för påverkan. Ändå invaggas vi i en falsk trygghet att våldet inte skadar. Själv har jag arbetat mot våldet under tio års tid. Tillsammans har kvinnor från de olika politiska partierna i min hemort Skövde haft opinionsmöten, vi har anmält för grova våldsfilmer, försökt få kommunfullmäktiges ledning engagerad, vänt oss till Hem o. Skola osv. Inte heller i de små sammanhangen får man någonsin tröttna. Men jag har också insett att lagstödet på något sätt måste skärpas. Jag har därför som riksdagsledamot nu i en motion begärt insatser mot våldet i ungdomskulturen. Det handlar om ytterligare lagstiftningsstöd mot våldet i media, om ytterligare forskning om våldets negativa påverkan samt om konsumentupplysning, åldersrekommendationer och restriktioner i marknadsföring av rollspel. Riksdagen antog en ny yttrandefrihetsgrundlag hösten 1991. Den enda censur som skall vara tillåten enligt denna lag gäller filmer som visas offentligt. Någon möjlighet till förhandsgranskning av hyr och säljvideogram ges inte. Den 1 januari 1992 trädde denna lag i kraft. Nu är tiden mogen för utvärdering av denna. Ett förslag om obligatorisk förhandsgranskning måste läggas fram. På en biograf finns åldersgränser. Du ser inte samma avsnitt av filmen gång efter gång, men när det gäller hyr och videofilmer bestämmer du själv helt över vad du vill se och hur många gånger. Till Birgit Friggebo skulle jag vilja säga att jag gärna skulle ställa mig bakom en 18-årsgräns. Men när vi hade en sådan gräns knuten till filmcensuren var till den också kopplad en rekommendation om sänkning av 15-årsgränsen till en 11-årsgräns. Under sådana förhållanden tycks Birgit Friggebo värna mer om yttrandefriheten än om människovärdet. Hon ser censur som ett främmande inslag. En attitydundersökning gjord vid Stockholms universitet visar att 90 % tror att TV-våldet bidrar till ett våldsammare samhälle och att barn blir avtrubbade och likgiltiga inför allt våld som de serveras. Denna undersökning är gjord av professor Charles Westin. När tredjeklassare, nio år gamla, skriver att tomten sköt alla barnen, så att pappa och mamma blev jätteledsna, eller att deras pappa skar fingrarna av barnen och styckade dem en efter en, undrar jag: Tycker Birgit Friggebo då inte att läraren skall tala med barnen om de här uppsatserna? Det är ju ett slags censur också att göra det. Jag vill hellre ha en något naggad yttrandefrihet, som skyddar mot slag, sparkar och våldtäkt, än en yttrandefrihetslag som uppeggar till sparkar, slag och våldtäkt. Då är det inte längre tal om en frihetslag. Då måste lagen kompletteras med lag om kvinnofrid samt barna och ungdomsfrid. I Norge arbetar man med ett omfattande handlingsprogram i 56 punkter mot våldet i media. I Sverige vill vi inte ens inse att ett minskat utbud av våld leder till minskning av våldet i sig. Fru talman! Jag hoppas att utskottet fått rätta signaler när det skriver att regeringen skall inleda ett brett upplagt arbete mot våldet i samhället.
Fru talman! Jag anser att kds har svikit våra ungdomar i det här avseendet. Om kds under regeringsåren hade medverkat till att vi kunde lägga fram lagstiftning om nya åldersgränser, både vad gäller bio och utlämning av videofilmer, hade vi i dag haft 18 årsgränser. Ungdomarna hade då inte kunnat gå till affärerna och hyra de värsta våldsfilmerna. Det krävde en grundlagsändring. Vi arbetade intensivt med det hösten 1993 och hade kunnat lägga fram ett förslag för riksdagen under förra mandatperioden och i höstas kunnat bekräfta en ändring av grundlagen, för att skydda våra ungdomar. Kds gick inte med på det. Jag tycker att kds sviker våra ungdomar.
Fru talman! Jag vill säga till Birgit Friggebo att man hade valt att inte föreslå om den nya åldersgränsen på 18 år skulle vara tvingande eller rekommenderad. Man förordade också en uppmjukning av den nuvarande 15-årsgränsen, med innebörd att barn och ungdomar som fyllt 11 år inte skulle vägras tillträde till en film med den gränsen men att de som var under 15 år uttryckligen skulle avrådas. Man ville alltså tillåta dessa filmer även för 11-åringar. Det var inte en så renodlad lagändring som Birgit Friggebo säger.
Fru talman! Jag upplevde inte att Ulla-Britt Hagström var med i de diskussioner som vi förde i regeringskansliet på den tiden. Jag känner över huvud taget inte igen den diskussion som Ulla-Britt Hagström nu tar upp. Vad det handlade om var att införa nya och högre åldersgränser för våra ungdomar. Det är ett stort svek att kds inte gick med på det. Då hade vi i dag haft en bättre och effektivare lagstiftning.
Fru talman! Nej, jag var inte med och debatterade på det sättet, Birgit Friggebo. Men jag förde en debatt i pressen med Birgit Friggebo, där hon sade att hon inte brydde sig om ifall en person, i det här fallet en enskild lärare, trädde fram och sade att detta var skadligt. Det kan jag inte ta hänsyn till, sade hon. Jag trodde att något skulle hända 1987, när vi hade det stora Kungälvsuppropet. Jag trodde att Våldsskildringsutredningen 1988 skulle leda någonvart. Men tydligen går man som katten kring het gröt, och det händer ingenting.

Fru talman! Först vill jag tacka Catarina Rönnung för att hon har läst högt ur vår partimotion. Hon citerade följande: "Det kan inte vara meningen att tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är till för att skydda pornografiska filmer där kvinnor torteras och förnedras i underhållande syfte, eller videofilmer som skildrar sadistiskt våld och detaljerade mord." Sedan slutar hon att läsa högt. Därför vill jag fortsätta och säga att vi därför tycker att vi politiker skall ta krafttag, eftersom vi ändå är ansvariga för samhällsutvecklingen. Vi vill att videofilmer skall förhandsgranskas, stickprovskontroller skall utföras i detaljhandeln och våld som betraktas som underhållningsvåld i TV-kanalerna skall kunna tas bort. Vi skall kunna påverka det. I stället tar Catarina Rönnung upp alla förträffliga förbud vi har i dag. Jag vet att det är flera än Vänsterpartiet och kds som har yrkat bifall till vår reservation där vi säger att vi vill att man skall kunna ta upp obligatorisk förhandsgranskning redan nu. Jag vet att det finns moderater, folkpartister och centerpartister som stöder det. Jag ser fram emot voteringen i denna fråga. Jag tycker att vi, via de avtal vi skriver med TV kanalerna, har en skyldighet att påverka. Vi skall gå in och hjälpa till och påverka attityder hos ansvariga producenter. Det är en skyldighet för oss. De allra värsta våldsinslagen är nyheterna. Är det inte absurt, att den verklighet som vi lever i är den värsta, aggressiva smörja som vi ser? Där är det män som slaktar kvinnor och barn och också varandra. Vi borde kunna visa mer positiva händelser i världen än masslakt den tid då barn och ungdomar är uppe och tittar. Vi borde kunna vänta till senare på kvällen med den typen av bilder på blodiga människor. Via olika organisationer kan föräldrar också bojkotta kanaler som inte följer etiska regler och moral när det gäller barnprogram. Här har TV 3 redan råkat illa ut, genom att tittarantalet sjunker. När det gäller videofilmerna skulle jag vilja säga följande. I den söderförort där jag bor har vi via vår sociala distriktsnämnd försökt komma åt en videobutik där videokassetter med kvinnor i alla möjliga och de mest omöjliga situationer exponeras med sadistiska anspelningar. Dessa kassetter exponeras i en affär som också sökte tillstånd för att ha olika spel. Vi försökte stoppa spelautomaterna med hänvisning till att barnen skulle slippa se de exponerade videokassetterna. Vi gick dit och tittade. Barnen skulle vara tvungna att passera det rum där videokassetterna exponerades för att komma till spelautomaterna. Vi drev det hela vägen till laglig prövning, men vi kunde inte komma åt det. I dag är det så att samma affärer som exponerar de här grova bilderna också drar till sig ungdomar på ett eller annat sätt. Det måste vi komma åt. Vi behöver visa på krafttag nu. Det vore fint om man kunde särkoppla 18 år. Då tror jag att vi skulle få andra majoriteter. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Även om jag har samma yrkande som Miljöpartiet och Ewa Larsson i detta stycke vill jag invända mot den något ensidiga betraktelsen och det Ewa Larsson säger när hon vidgar förbudet till att avse mer än det spekulativa underhållningsvåldet. Hon börjar också angripa nyhetssändningar som visar den brutala verklighet vi tyvärr lever i. Det är inte min uppfattning. Så långt vill jag absolut inte gå när det gäller censuriver.
Fru talman! Jag har t.o.m. tillsammans med barnen i min klass 2 skrivit ett brev till Sam Nilsson, där barnen själva formulerade en vädjan att slippa nyhetssändningarna klockan sex före barnprogrammen. Det är så elementärt att jag hoppas att Kenneth Kvist också skulle kunna instämma i barnens vädjan att slippa det i samband med barnprogrammen.
Fru talman! Det är viktigt att skilja på det spekulativa underhållningsvåldet som är förråande och nyhetsmediernas frihet att skildra verkligheten som den dess värre är. Det är givet att man frivilligt kan ha en annan etik när det gäller att visa de hemska bilderna. Det kan jag hålla med om. Men jag tycker absolut inte att man skall gå in med några tvingande regler.
Fru talman! Visst skall man ha etik. Det finns så mycket annat i världen att visa på nyheterna än att män slaktar kvinnor, barn och män. Det finns så många positiva nyheter att visa. De andra bilderna tycker jag att vi kan spara till litet senare på kvällen. Det borde egentligen vara en självklarhet för en programchef.

Fru talman! Jag kan trösta Catarina Rönnung med att jag jobbar med frågan i kulturutskottet och också i Kulturutredningen. När det gäller den sanering inom videobranschen som Catarina Rönnung talade om lever tydligen inte Catarina Rönnung och jag i samma värld. Jag ger en stående inbjudan till Catarina Rönnung att följa med mig till de två videobutiker som finns i min lilla söderförort så att vi kan titta på hur det ser ut där. Vi kan också titta på de spelautomater för ungdomar som finns i samma lokal som de exponerade filmer som jag talade om. Välkommen att titta i verkligheten i min söderförort, så kan vi fortsätta diskussionen sedan!